Herr talman! Det är en mycket svår uppgift för de sista nio talarna att finna nya fräscha synpunkter och nya infallsvinklar på det här ämnet. Men det är möjligt att man kan tackla problemet på ett något annat sätt än vad som hittills har skett. Utskottsmajoriteten har anfört en mängd tungt vägande miljösynpunkter, men för minoriteten har dessa miljösynpunkter fått vika för kraven på att upprätthålla sysselsättningen och under 1970-talet säkra energiförsörjningen genom denna utbyggnad. Det är så att säga den enkla avvägning som i det här fallet bör göras. Men är nu den avvägningen så enkel? Ja, jag har en känsla av att den har varit det under de senaste 20-30 åren. Under dessa år har riksdagen tagit ställning till vattenkraftsutbyggnader på en mängd olika ställen i landet. Det kan ha gällt Indalsälven, Ume älv, Skellefte älv eller Lule älv. Vid varje tillfälle har man där kunnat göra den sedvanliga vägningen mellan vad naturvårdsintressena, kraftekonomin och efterfrågan på kraft och sysselsättning kräver. Det är först den här gången det har visat sig att de motstående intressena så kraftigt trappats upp så att det blivit omöjligt att nå politisk enighet i den här för hela befolkningen och för Norrlands befolkning och samerna i synnerhet så viktiga frågan. Finns det anledning att förvåna sig över att vi har kommit i den här situationen? Jag tycker inte det, därför att de intressen som det här gäller att väga mot varandra har så starkt förändrats under de senaste decennierna. Varken miljökraven, sysselsättningssituationen eller kraftbehovet är ju i dag detsamma som det var under de senaste 20 åren. Kraftverksbehovet har t.ex. vuxit snabbare och kommer att växa än snabbare än vad vi tidigare varit vana vid, med över 8 procent per år under de närmaste tio åren, en ökning som anses vara helt nödvändig för att vi skall kunna höja produktionen med de ca 50 procent som vi önskar. Industrikonsumtionen beräknas också öka med 6 procent under åren 1970-1980. Detaljförbrukningen inom handel, jordbruk, enskild och offentlig service stiger med inte mindre än 11 procent, och det beror naturligtvis på att de enskilda konsumenterna — det är vi alla — vill ha bättre tillgång på kraft för att tilllgodose sina önskemål om elvärme eller om att de elektriska hushållsmaskiner som hemmen nu är fyllda med också skall kunna fungera. Kravet på vattenfallsverket — den myndighet som skall tillgodose det ökade behovet — växer i takt härmed. Det är helt naturligt att verket här har slipat sina vapen. Det måste trappa upp sin argumentering för att i möjligaste mån kunna tillgodose de syften som det är skyldigt att arbeta för. Det har också visat sig att man i Ritsemoch Kaitumärendet använt metoder, som av många anses vara ett föregripande av riksdagens beslut, allt i avsikt — helt naturligt — att fylla de åligganden som verket enligt sin instruktion är skyldigt att tillgodose, nämligen se till att behovet av elkraft även under torrår tillgodoses. Det är den första upptrappningen av argumentationen som har skett. På samma gång kan vi heller inte komma ifrån att det sysselsättningspolitiska motivet för en utbyggnad har skärpts. På många håll har vitsordats att det är nödvändigt att anläggningsarbetena i Norrland får fortsätta att utvecklas för att sysselsättningen skall kunna upprätthållas på skälig nivå. Kanske ordet utvecklas är felaktigt valt, därför att det gäller ju att över huvud taget bevara en normal nivå på de anläggningsoch byggnadsarbeten som hittills har bedrivits. Det här är naturligtvis inte ett motiv, som det verk som utarbetat de planer som regeringen vill att vi skall ta ställning till, bör använda. Men sysselsättningsmotivet måste vid riksdagens avvägning av för och nackdelar väga mycket tungt. Ingen kan ju heller blunda för att sysselsättningsläget i Norrlandslänen är ett mycket stort problem. Arbetslösheten bland anläggningsoch byggnadsarbetarna har i vissa orter en helt oacceptabel höjd. Siffror på en arbetslöshet av 20—30 procent är inte ovanliga. Mot dessa två intressen vägs nu kravet på att miljön, naturen, floran, de botaniska och zoologiska värdena, landskapsbilden, den ekologiska balansen i de berörda områdena inte får förstöras och förödas. Det är ett krav som har gått fram med oerhörd kraft. Man frågar sig: Vad är det som plötsligt har inträffat, eftersom detta krav, som ju står emot de två andra, har sådan stor betydelse just nu? Det beror naturligtvis på att miljövårdens önskemål just då det gäller utbyggnaderna av vattenkraft — och den industriella utbyggnaden över huvud taget — så länge har dämts upp och hållits tillbaka. Under decennier av vattenkraftsutbyggnad har miljövårdsintresset fått vika. Sjöregleringarna har ödelagt stränder och fiske, de har förstört renbetesland, minskat samernas möjligheter att överleva, och de har förändrat den ekologiska balansen i stora områden av landet. Då frågar man sig: Varför har hitintills, trots den miljöförstöring som vi har inregistrerat, vattenkraften fått utbyggas så hårt som ändå skett? Det är väl två huvudskäl som kan anföras. Först och främst var det under tidigare decennier ekonomiskt överlägset lönsamt att bygga ut vattenkraften, eftersom det då knappast fanns någon ekonomisk eller teknisk möjlighet att ersätta denna kraft med t.ex. atomkraft eller med lönsamma värmekraftverk, drivna med olja av låg svavelhalt, som inte förstör luften. Det är det första skälet. Det andra är naturligtvis att det här i landet inte förts någon verklig miljödebatt i anslutning till vattenkraftsutbyggnaden, utom då för något år sedan vi drog upp en politisk debatt i Vindelälvsfrågan. Varken norrlänningar eller sörlänningar, och lika litet riksdagens ledamöter — jag tillhör dem själv — har tidigare varit insatta i den miljöförstöring som ständigt följt i spåren av utbyggnaden av våra älvar. Miljöfrågan har under många år varit en av många, jag vill inte säga detaljfrågor, men frågor i största allmänhet, som vattendomstolarna behandlade, ofta ytterst kortfattat och formellt. Domstolarna har ju endast att bedöma om ett företags inverkan ur naturskyddssynpunkt enligt gällande lag är av otillåten grad. I dag är läget ett helt annat. Det är psykologiskt och tekniskt ett helt annat. I dag har naturoch miljöskyddssynpunkterna en samordnad kraft i statens naturvårdsverk. Det verket har ett ansvar som på dess område är lika viktigt och tungt vägande som det ansvar vattenfallsverket har för elkraftsförsörjningen. I dag är också miljödebatten så levande att en växande opinion, som jag tror redan nu är i majoritet, är mot sådana ingrepp i naturen som Kaitumutbyggnaden och den Ritsemexploatering vi i dag diskuterar kan leda till. Jag menar alltså att mot bakgrunden av denna hårt upptrappade intressemotsättning är det ganska naturligt att diskussionen här har blivit så skärpt och på vissa punkter nästan hätsk. Men än besvärligare har det blivit när det politiska slutgiltiga avgörandet, som egentligen skulle vara den lugna säkra sammanvägningen av naturvårdens, sysselsättningens och elkraftsbehovets intressen, tenderat att bli en partipolitisk strid. Jag säger inte en politisk strid, ty det skall vi ha. Varje avgörande i riksdagen är nämligen politiskt men behöver ju fördenskull inte vara partipolitiskt. För egen del är jag därför inte nämnvärt imponerad av att man här har fått en partipolitisk tudelning därför att den har på sitt sätt försvagat argumenteringen på båda sidor, eftersom alla vet att det här inte är fråga om ett problem som man kan lösa på grund av politisk-ideologiska överväganden utan endast på grundval av tekniska avvägningar. Det finns ju här inte någon kapitalistisk eller blandekonomisk eller marxistisk grund att hänföra argumenteringen till. Här står inte heller det individuella och det kollektivistiska tänkandet mot varandra. Man kan inte heller, fast det är fråga om en statlig utbyggnad, göra gällande att enskild och samhällelig företagsamhet konfronteras — för att nämna några mer schablonmässiga idémotsättningar som brukar diskuteras här i riksdagen. Funnes det sådana, skulle jag ansett det naturligt att frågan också avgjordes efter partipolitiska linjer och därmed även fick en parlamentarisk effekt. I ett sådant fall hade också ett ställningstagande från min sida varit långt enklare att göra. Jag hade då förstått att den politiska intensitet som kännetecknat en del av framställningarna här hade sin klara motivering. Men nu måste man ändå säga att det kan och bör finnas en klar teknisk-ekonomisk motivering för båda ståndpunktstagandena. För egen del tycker jag inte det är svårt att motivera majoritetens beslut att skydda de oersättliga naturvärden som kommer att förstöras, i synnerhet om det beslut som vi i dag kommer att fatta i själva verket också leder till en utbyggnad av Kaitum. Herr Regnéll har systematiskt gått igenom skälen, men jag vill säga att de skälen, som jag helt accepterar, väger långt tyngre då det gäller Kaitumutbyggnaden än då det gäller Ritsemutbyggnaden. Vi har helt enkelt kommit i den besynnerliga situationen här i riksdagen att vi för en stark argumentation i båda fallen, men den är starkare för det ärende som vi i själva verket inte behandlar, nämligen Kaitumutbyggnaden. Jag har ändå kommit fram till att jag måste biträda majoritetens förslag därför att det tycks vara den enda möjligheten hittills att se till att vi får klart för oss att Kaitum icke kommer att exploateras och utbyggas. Vore det på det sättet att vi här hade en sådan formulering att Kaitum entydigt, klart och för all framtid kunde föras ut ur bilden, skulle diskussionen kunna föras på ett helt annat sätt. Den sammanfattning av motiven för mitt ställningstagande som jag skulle vilja göra och som alltså hänför sig i första hand till Kaitumprojektet är följande. För det första anser jag att miljöförstöringen och ingreppet i samernas levnadsvillkor blir för stora för att uppvägas av den nytta som en utbyggnad kan ha för kraftförsörjningen. För det andra tror jag att inom få år värmekraftverk drivna av olja och sedermera atomkraftverken kommer att vara mindre miljöskadliga än en utbyggnad av den vattenkraft som finns kvar. För det tredje menar jag att en restriktiv inställning till en utbyggnad av de återstående outbyggda vattenkraftstillgångarna under 1970-talet kommer att bevara oersättliga naturvärden på samma gång som man kommer att snabbare tvinga fram sådana tekniska lösningar som gör det möjligt att redan i mitten av 1970-talet uppföra klart miljövänligare oljekraftverk. För det fjärde menar jag att en sådan restriktiv inställning också kan medverka till att man ekonomiskt och tekniskt satsar mera på utvecklingen av atomkraftverken. För det femte och slutligen vore det ju underligt, om man inte kunde klara den arbetslöshet, som onekligen uppstår om detta projekt inte sätts i gång, när det gäller anläggningsarbetare och byggnadsarbetare genom att medvetet satsa mera pengar på öst-västliga förbindelser mellan Sverige och Norge. Jag menar alltså att förslaget från majoriteten i näringsutskottet kan rädda oersättliga miljövärden på samma gång som man indirekt driver på den tekniska utveckligen som kan skapa miljövänliga kraftverk, drivna med olja eller atomkraft. Därför bör riksdagen i dag fullfölja den linje som den slog in på när den förhindrade att Vindelälven byggdes ut.
Herr talman! Något överraskad har jag lyssnat till herr Holmbergs anförande — överraskad därför att det i en något upphetsad debatt var ett så utomordentligt balanserat inlägg. Jag har varit med om att i den här debatten tidigare föra undan tre älvar ur vattenkraftsutbyggnaden, nämligen Torne älv, Pite älv och Vindelälven, med hänsyn till forskningens och miljövårdens krav. Det framskymtade nu plötsligt i herr Holmbergs anförande att argumentationen egentligen förs mot Kaitumöverledningen — för där är argumenten starka — trots att dagens ärende är ett annat. Och jag förstår den missuppfattningen. För mig är det inga som helst svårigheter att med hänsyn till den debatt som förts tidigare på samma sätt bortföra Kaitumöverledningen ur sammanhanget, eftersom den gäller en orörd älv. Däremot känner jag mig mycket angelägen om Ritsemprojektet, dels därför att det inte innebär förstörelse av någon orörd älv — det innebär ett fullföljande av en utbyggnad av en älv —, dels därför att det gäller ett utomordentligt akut sysselsättningsproblem. Med anledning av herr Holmbergs konstaterande att situationen skulle te sig annorlunda för honom, om han kunde känna sig förvissad om att Kaitum inte skulle beröras, kan jag på den frågan svara att jag på den punkten är fullt beredd att stödja honom.

Herr talman! Nu har den här debatten praktiskt taget kommit in i ett annat och kanske avgörande skede. Vi får väl överlägga om vad det kan tänkas föra med sig. Jag skall på en gång glädja åhörarna genom att tala om att mitt anförande kommer att bli synnerligen kort. För det första kan jag helt och fullt ansluta mig till vad andra socialdemokratiska reservanter har framfört. För det andra har sakfrågans läge, hela den problematik som rör den tekniska utformningen, de ekonomiska problemen osv. redan behandlats. Jag skall bara beröra de yttranden om sysselsättningen som fälldes av herr Regnéll och i någon mån även av herr Svensson i Malmö. Herr Regnéll sade att sysselsättningen är en allvarlig fråga, men han hade ingen rekommendation att komma med. Ja, ärade kammarledamöter, är det inte där skiljelinjen går i bedömningen av dessa frågor? Jag skall inte säga många ord om Vindelälvsdebatten, men dagens debatt påminner rätt mycket om den. Även då gällde det sysselsättningen, och oppositionen hade inte heller då något recept. Man kan ju fråga sig hur länge det går att hävda att en sådan här utbyggnad inte har någon betydelse, eftersom den inte har sekundära effekter och arbetet varar så kort tid. I fråga om Vindelälven gällde det tio års arbete för mellan 500 och 700 människor. Har det ingen betydelse? I dag gäller det sysselsättningen för 325 människor, kanske ända upp till 500 med de bieffekter och den servicesysselsättning som kan bli följden av vägbygget. Har dessa sysselsättningsskapande åtgärder ingen betydelse? Herr Hagnell har varit inne på hela den fantastiska tekniska omvälvning som kommer att ske i vårt svenska samhälle och hur många nya sysselsättningstillfällen vi måste få fram för att hinna anpassa oss till den tekniska utvecklingen och all den rationalisering som försiggår. Problemet är ju att den tekniska utvecklingen går så snabbt att vi måste anpassa samhället därefter. Även herr Svensson, som är planerare nere i Skåne, tycks glömma anledningarna till att vi ställs inför denna svåra problematik. För bara några år sedan läste jag i en tidningsrubrik att för Norrlands del måste vi under det närmaste årtiondet skaffa fram omkring 100 000 nya sysselsättningar. Det är ingen lätt uppgift. Jag har velat anföra detta för att understryka att vi alltid har prioriterat sysselsättningen. Sedan vill jag anlägga en infallsvinkel som är tillämplig på dagens debatt, även om den inte direkt har att göra med utskottsbetänkandet. Jag skall göra något som är tämligen unikt i riksdagssammanhang och läsa litet ur en motion från 1969, där det står så här: ”Då man i tider av arbetslöshet och, vad värre är, håglöshet, söker botemedel så bör ett framsynt både planerande och snabbt åtgärdande vara välgörande. Inom Väner-Västerhavsregionen erbjuder sig ganska osökt sådana objekt som är av godo för hela det svenska samhället.” Vad som sedan kommer tycker jag ni bör observera, ty det hör också ihop med dagens debatt: ”Friställd arbetskraft bör snarast möjligt hänvisas till Väner—Västerhavsregionen respektive Södertäljetrakten för att öppna för framtiden livsdugliga transportleder, främst då fartygsleder till inlandets stora sjöar med omnejd. Där sådana arbeten dessutom sedan flera åt tillbaka föreslagits i olika motioner bör tiden nu vara mogen för det efterlysta framsynta åtgärdandet. Denna motion framhåller sålunda följande princip: Samverkan miljö—transporter—kraftalstring.” Nu skulle jag tänka mig att de flesta av kammarens ledamöter tror att detta är en socialdemokratisk motion. Det är det inte. Det är en centerpartimotion. Motionärerna fortsätter sedan när de redogör för projektet: ”De utsprängda bergsmassorna skall till en början läggas upp på lämpliga platser invid kanalen för att allteftersom behov föreligger förvandlas till makadam, konstgrus och sand.” Är inte detta en miljöfråga också? Sedan gör man en sammanfattning. Jag delar mycket av de uppfattningar som skrivs i motionen, bara man nu från centerhåll också kommer ihåg det. Man talar nämligen om den s.k. UV-bergkanalen mellan Vänern och Uddevalla. ”UV-bergkanalen kommer samtidigt att utgöra tilloppskanal för ett modernt vattenkraftverk, som kan utnyttja hela fallhöjden på 46 meter mellan Vänern och Västerhavet.” Sedan beskriver man i nästan lyriska ordalag vad byggnationen på Västkusten skulle kunna åstadkomma.

Ni slår över, säger många, när vi har pratat om detta med sysselsättning och kanske arbetskraft. Jag erkänner gärna att jag slår över många gånger. Dessutom står vi en valsituation. Varför slår man över? Jo, jag vill påstå att jag har rätt stor personlig kännedom både om industrialisering och om miljöpolitik och miljöfrågor; jag har upplevt bägge delarna. Och den som känner pappersmasseindustrins miljöproblem på den tiden vet att vi hade något som vi kallade för mesadamm som flöt ut i havet, i fiskevikarna, och förorsakade åtskilligt med miljöproblem. Vi hade sotsvavel som flög över det samhälle där jag bodde, och det var inte ovanligt att nyuthängd vittvätt fick tas ner för att tvättas om. Detta problem hade man, och sedan kom sysselsättningsproblematiken med arbetslöshet många gånger när vi inte hade ett effektivt näringsliv och industrin inte kunde hållas i gång. Då stod man ändå i valsituationen. Vi står fortfarande i en valsituation mellan sysselsättning och miljö. Vi är alla lika intresserade av miljöoch naturvård, men i den prioriteringssituationen väljer jag först och främst arbete och sysselsättning. Som många gånger under dagen framhållits tvekar nog inte heller människorna i Norrbotten om vad de skulle välja i en sådan situation. För dem är jobbet det viktigaste.

Enbart det första av de fyra aggregaten i den atomkraftstation som nu planeras bli förlagd till Forsmark avses skola ha en effekt av ca 800 MW.” Min fråga till utskottets talesman är: Innebär detta att vi inte behöver få en sådan här upphaussad miljödebatt när vi, som vi hoppas, slutligen skall fastställa byggandet av atomkraftstationen i Forsmark? Har jag tolkat utskottets skrivning rätt på den punkten vore det värdefullt för framtiden, så att vi vet åtminstone något om vad vi skall planera. Jag har en känsla av — och det är flera talare i dag som har sagt detsamma — att debatten är fastlåst och att vi troligen inte kan övertyga varandra med olika argument. Jag skall citera den folkpartistiska Vestmanlands Läns Tidning, och jag undrar om chefredaktören har rätt beträffande den politiska situationen och om den votering som skall företas i riksdagen, när han talar om den irritation som råder hos oss socialdemokrater — som jag för min del inte har någon kännedom om, andra kanske känner till den bättre. Regeringen Palme har sina problem, skriver tidningen. Tidigare var det Vindelälven, och på onsdag går regeringen Palme säkerligen mot sitt svåraste nederlag. Och nu skall jag citera hur chefredaktören påstår att situationen är: ”Irritationen i det socialdemokratiska lägret är påtaglig — TV bjöd på flera exempel i går — men någon kabinettsfråga blir det näppeligen av Ritsem. Folkpartiledaren har den här gången lyckats binda fast centerpartiet vid sin ståndpunkt, och det förefaller otroligt att herr Hedlund denna gång skall kunna frälsa sina vänner i regeringen. Det sannolika är emellertid att herr Palme biter i sitt sura äpple och fortsätter att regera.” Har folkpartiet alltså nu lyckats ”binda fast” centerpartiet vid sin ståndpunkt? Jag tycker nog att denna eventuella lycka blir alltför dyrbar för det svenska folkhushållet, för de arbetslösa i Norrbotten och till sist för alla skattebetalare. Jag yrkar bifall till de båda reservationer som är fogade vid utskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Det gäller miljöproblem och miljöfrågor i båda fallen, herr Börjesson i Glömminge. 1969 hade centerpartiet ingen större förståelse för dessa frågor när man skrev en egen motion. Då fanns inga farhågor, inga svårigheter. Det är den stora skillnaden. Men det går att vända fort från det ena året till det andra.

Herr talman! Herr Haglund sade nyss att vi måste anpassa samhället till den tekniska utvecklingen. Jag tycker att man skall anpassa tekniken till människan i stället. Kanske är det djupast sett den viktigaste skiljelinje som går här i debatten i dag. Sedan början av 1960-talet, då ”freden i Sarek” slöts har mycket hänt i Sverige när det gäller inställningen till naturvården. Miljön har blivit en fråga som engagerar allt fler. Man börjar inse att frisk luft, rent vatten och god jord inte är fria nyttigheter som vi har obegränsad tillgång till. Tvärtom är de sårbara och begränsade och utgör grundförutsättningen för fortsatt liv på jorden. Vi har blivit på ett helt annat sätt än under början av 1960-talet vaksamma när det gäller att skydda miljön. Orörd natur börjar också, åtminstone i vår världsdel, bli sällsynt och därför av oskattbart värde. Om Ritsems kraftverk byggs, innebär det ett allvarligt ingrepp i ett sådant orört naturområde, till skillnad från vad som gäller Mälarområdet, som inte precis är något orört naturområde; det tror jag inte herr Haglund menar att det är. Bl. a. kommer man att ödelägga stränderna kring sjön Autajaure, och naturvårdsverket har påpekat att det är ett mycket värdefullt område. Om de stränderna dränktes, skulle det få stora återverkningar på djurlivet i ett ekologiskt sammanhängande, stort och värdefullt område. Vi vet efter debatten i dag att renskötseln skulle lida allvarlig skada, om området blev alltför mycket stört av folk och maskiner och om det värdefulla kalvningslandet vid Autajaure förstördes. Samerna i byn Sörkaitum har väl, inte minst genom att nu vägra ta emot Vattenfalls mycket stora ersättning och därmed göra upp före riksdagsbeslutet, visat att detta är ett mycket betydelsefullt område för dem, om de skall kunna fortsätta med rennäringen. Jag anser att det är en tillgång för hela vårt land att den näringen får fortsätta. Samhället borde skydda den och se till att grundförutsättningarna för den bevarades snarare än, som det nu kan verka, betala för att få bort den. I pengar räknat ger naturligtvis ett kraftverk mer än vad renskötseln kan göra. Men allt kan inte värderas i pengar. Vad skulle vi då vinna på att bygga Ritsems kraftverk? Jag tror att alla talare i dag egentligen är överens om att det skulle bli ett ganska obetydligt krafttillskott, om man ser till den stora helheten av all kraft vi behöver i landet. Om Ritsem byggs eller inte kan inte rimligtvis ha någon inverkan på elkraftpriset, som någon har påstått här. Nyutbyggnadsperioden när det gäller vattenkraftverk är i det närmaste avslutad i vårt land, det är alla överens om. Det är alltså inte fråga om ett val mellan vattenkraft och annan kraft. Huvuddelen av det krafttillskott som vi behöver måste ändå tas fram på ett annat sätt. Då har man gjort gällande att vattenkraften är så viktig just när det gäller toppkraften, och det är alldeles riktigt. Men eftersom vi inte nu använder all vattenkraft just för toppkraft, måste vi ju ha stora marginaler. Ritsem skulle bara få en marginell effekt i det här sammanhanget. När man vet vilka kvantiteter som CDL har att arbeta med för att klara variationerna i vårt elkraftbehov, vet hur kraft säljs och köps mellan de olika länderna i Norden, kan man inte inse att det skulle innebära något större hot mot elkraftförsörjningen om vi nu hade möjlighet att låta dessa storslagna områden också i fortsättningen vara orörda av oss människor. Stora delar av vårt land håller på att avfolkas, och det är ett problem som upprör och engagerar allt fler. Norrlands inland är särskilt hårt drabbat, och människor som önskar bo där måste flytta därför att de inte kan försörja sig där. I detta sammanhang hör verkligen hemma — vilket Jörn Svensson i dag har tagit upp — länsplaneringen som just nu pågår. Man har som målsättning att avfolka stora delar av vårt land. Det är nu inte längre prognoser, utan som mål sätter man upp att åtskilliga kommuner skall avfolkas. Om man bygger Ritsem, uppskattas cirka 500 personer direkt eller indirekt kunna sysselsättas inom området i cirka fyra år. Detta har förts fram som ett starkt argument för bygget. Men med precis samma argumentering måste man därefter fortsätta att bygga ut Kaitum och sedan kanske ta ännu fler nya områden i anspråk. Norrlands problem löses inte genom sådana kortsiktiga åtgärder. Inom centerpartiet anser vi att bara en konsekvent satsning på decentralisering kan ge dem lösningen. Vattenfall har under en lång följd av år arbetat med projekteringen av Ritsem.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

Herr talman! När jag lyssnar på debatten i dag kommer jag mer och mer att tänka på en motion som jag och ett par medmotionärer väckte i riksdagens andra kammare för några år sedan, där vi önskade att till riksdagens förfogande skulle ställas såväl teknisk som vetenskaplig expertis för att riksdagen så mycket säkrare skulle kunna bedöma tekniska och i övrigt komplicerade frågor. Det kan inte undvikas, herr talman, att ju mer jag lyssnar på debatten i dag, desto mer beklagar jag att detta inte har blivit gjort. Jag kan inte komma ifrån att alla våra politiska partier vid många tillfällen har uttalat sin starka vilja att stödja sysselsättningen i Norrland. Man önskar på alla sätt framföra förslag om hur vi skall lyckas med detta, men det är mycket sällan man har kommit fram till någonting som givit ett positivt resultat. När vi då i dag har möjligheter att kunna sysselsätta 325 man i en viss räjong under fyra år, så låter det för mig litet underligt när det sägs att det är ett hyckleri att yttra sig om sysselsättningen — Jörn Svensson använde det uttrycket. Jag är övertygad om att bland de människor som är berörda av sysselsättningen betraktar man inte talet om arbetstillfällen för 325 man under fyra år som något hyckleri. Man måste ta det som en ytterst påtaglig realitet för sin egen försörjning. Samtidigt kan vi inte komma ifrån att det också har en viss betydelse för den kommunala försörjningen. Sedan är det väl så, herr talman, att vid all näringsetablering — det spelar ingen roll vilket ämne det gäller — brukar den som skall planera anlägga vad som kallas näringsgeografiska synpunkter på det hela. Man brukar naturligtvis placera den produktion som man vill åstadkomma så väl som möjligt ur olika synpunkter. Jag har då svårt att förstå att man fortfarande inte kan inse att vi behöver ytterligare elkraftproduktion vid våra Norrlandsälvar. Att det ändrar landskapsbilden är jag fullt medveten om. Men jag är också medveten om att vi för framställning av elektrisk energi inte äger något system som är mindre nedsmutsande både i nuet och för framtiden än just vattenkraftstationen. Vattnet rinner ut från turbinen precis lika rent som det rann in — ingenting har ändrats i temperatur eller annat. Ur den synpunkten är systemet vida överlägset alla andra system. Nu säger man att denna lilla kraftstation på 300 MW är ju en obetydlighet. Ja, ärade kammarledamöter, hur många kraftstationer har vi i landet som är på över 300 MW? Denna kraftstation med en fallhöjd på över 160 meter är ett verkligt förnämligt tillskott i sammanhanget. Och när man säger att det ändå är möjligt att lösa dessa problem på annat sätt — med atomkraftverk och ångkraftverk — har man glömt bort en väsentlig detalj i denna hushållning, nämligen de fall då man är beroende av möjligheterna till korttidsreglering. Det finns i dag inget användbart kraftsystem som kan konkurrera med vattenkraften då det gäller den korttidsreglering som är nödvändig under dygnets olika timmar och under olika årstider. Man kan ställa dammluckan exakt i den vinkel man vill ha för att få just det utflöde av vatten som erfordras för att ge turbinen det varvtal den skall ha för att tillverka den effekt man för tillfället behöver. Det finns inte möjlighet att med något annat system göra det här lika noggrant, och det finns heller inte möjlighet att göra det utan betydande påfrestningar, även om det gäller oljekraftverk eller atomkraftverk. Fru Hambraeus sade bl.a. att tillkomsten av Ritsem inte kan inverka på elkraftpriset. Nej, så kan man naturligtvis uppfatta det. Men, fru Hambraeus om det just gäller toppkraft, så framställs toppkraften i dag genom gasturbiner. Och ta reda på av en tekniker, fru Hambraeus vad den elkraft kostar som är framställd i en gasturbin och vad den kraft kostar per kilowattimme som har skapats i ett vattenkraftverk. Då kommer fru Hambraeus icke att yttra sig med samma säkerhet om detta i fortsättningen — det är jag övertygad om. Den elkraft vi i dag kan framställa i gasturbiner är den dyraste vi har. Sedan kan det naturligtvis vara variationer på olika ställen. Vi skall i sammanhanget också komma ihåg att när man gör dessa beräkningar sätter man avskrivningstiden för ett vattenkraftverk till 40 år och för ett atomkraftverk till 28 år. Är det någon som hittills har sett ett atomkraftverk som har varit i gång 28 år? Är det någon som tror att nuvarande typ av lättvattenreaktor kommer att vara i gång om 28 år? Jag betvivlar det, ty då tar världens uranresurser slut, därför att man använder i ett atomkraftverk icke fullt I procent av uranets energiinnehåll. Om vi börjar med sådant slöseri över hela världen, så kommer vi snart underfund med att uranet i världen tar slut. Först när vi får fram en annan typ av reaktorer — låt oss säga bridreaktorn eller fusionsreaktorn — kan vi säga att vi har nått något som är fullkomligt i detta avseende. De reaktorer vi i dag kör med på lättvattensidan är att beteckna som ett ofullgånget experiment — det är i varje fall min övertygelse. Det förvånar mig att fru Hambraeus tydligen inte hörde inläggen i debatten mellan herr Holmberg och statsministern.

Då finns det väl inte anledning att hysa så stora farhågor för det i framtiden. Jag tycker alltså att detta var ett mycket glädjande besked. Jag är också mycket glad över den deklaration som herr Holmberg gjorde — den visar att han verkligen har kännedom om vad den svenska industrin kommer att kräva i fortsättningen. Enligt CDLs beräkningar har vi för närvarande en utbyggnadstakt på ungefär 8 procent om året, säger man, men vore det inte skäl i att då ta reda på vad dessa 8 procent i årlig stegring betyder? Jag vill gärna säga i klartext, att om vi startar 1971 med en årlig åttaprocentig ökning av elförbrukningen, så innebär det att vi år 1980 har något mer än fördubblat vår konsumtion av elektrisk energi. Eller, med andra ord, minst lika mycket som vi hittills har producerat av elektrisk energi från 1900-talets början fram till 1971 måste vi producera till år 1980. Nu kan man säga att de 300 megawatt som det här är fråga om ju bara är en bagatell. Det talet påminner mig om det resonemang gumman förde som skulle bära hem en knippa grenar från skogen. Hon hade samlat ihop en ordentlig knippa med grenar och försökt lyfta upp den på ryggen, men det gick inte. Då började hon plocka av grenarna igen en efter en och sade: Orkar jag inte med den, så orkar jag inte med den osv., och till sist var grenknippan slut. Det resonemanget liknar vad man inom oppositionen säger i dag om våra möjligheter att använda vattenkraften i fortsättningen. Det går inte att komma ifrån att de som sysslar med dessa problem har fog för sin rädsla att vi på nytt kan få elransoneringar. Det har också sagts att det ju klart har framgått att det slösas alldeles förskräckligt med vår elkraft. Ja, jag erkänner att det slösas mycket. Herr Regnéll sade att vi kan göra besparingar på omkring 8 procent utan att detta inverkar särskilt mycket på industrin eller på hushållen. Jag håller helt med därom. Men betänk då, mina damer och herrar i kammaren, att detta betyder bara att om vi försummar ett års elkraftutbyggnad så är den spareffekten borta. Ty man avser väl inte att varje år spara ytterligare 8 procent? I så fall skulle vi kunnat stanna där vi nu står. Nej, jag är övertygad om att vi när det gäller vår elförsörjning ligger mycket ogynnsamt till för närvarande. Man hyser också stora förhoppningar om atomkraftverken, men då vill jag nämna att de åtta största atomkraftverk som fungerade i Amerika 1968 endast hade en drifttillgänglighet på 75 procent. Det betyder alltså att två av elkraftverken, en fjärdedel, hela tiden var ur funktion. Atomkraftverken kan nämligen när det gäller drifttillgänglighet inte i något avseende konkurrera med vattenkraftverken. De senare har en drifttillgänglighet på över 99 procent, medan atomkraftverken alltjämt får nöja sig med att ligga på ungefär 75 procent. Naturligtvis hyser vi förhoppningar om att drifttillgängligheten och säkerheten vid atomkraftverken skall öka, men ännu har vi inte kommit dithän. Därför menar jag att vi har all anledning att verkligen ta ansvaret för vårt beslut i dag.

När jag har påmint om det de senaste dagarna har samma ledamöter sagt: Ja, men nu har ju den politiska situationen ändrats. Jag anser det inte vara fel att följa sitt parti, men om man påstår att de politiska aspekterna inte har någon som helst inverkan på de olika partiernas ställningstagande i denna fråga, så för man ett felaktigt resonemang. Herr talman! Det har sagts så mycket om det här redan i dag att jag knappast har mer att tillägga. Men jag kan inte komma ifrån att jag som representant i riksdagen i en situation som denna också måste ta hänsyn till sysselsättningsmöjligheterna i Norrland. Jag kan inte gå ifrån denna votering med vetskapen att jag har struntat i att 1 200 arbetare är sysslolösa i denna räjong och att jag genom mitt ställningstagande frånhänt 325 av dem möjligheten till en fyraårig sysselsättning. Om jag handlar så, är det något fel på min allmänna inställning; jag talar om att jag gärna vill hjälpa Norrland, men när jag får tillfälle att göra det säger jag att jag inte kan det av politiska skäl. Ärade kammarledamöter! Jag tycker inte att det finns någon anledning att försätta sig i den situationen.
Herr talman! Herr Henningsson tog upp ett mycket allvarligt problem som vi så småningom kommer att få ta ställning till i riksdagen, och det är: Hur skall vi ordna den framtida kraftförsörjningen i Sverige? Det har på många håll talats om att det nu krävs en ökning på 8 procent om året. Centern har väckt en motion, som kommer att behandlas i höst, om en utredning angående kraftförsörjningen för framtiden sett i ett längre perspektiv. Det är inte alldeles självklart hur man skall förfara; om det bara är att göra upp önskelistor på hur mycket kraft som kan konsumeras och om då samhället skall ha skyldighet att effektuera den beställningen. Detta måste tas upp till en ordentlig politisk diskussion. När det gäller utbyggnad av Ritsem — det är ju det vi diskuterar i dag — tror jag inte att någon skulle kunna påstå att det skulle ge utslag på elkraftpriset om vi avstår från att bygga Ritsem och i stället får till stånd en något dyrare kraftproduktion. Proportionerna mellan den mängd elkraft vi använder redan nu och den mängd Ritsem skulle ge är inte sådana att det inverkar på kraftpriset.

Herr talman! Herr Henningsson bidrog till det tillvägagångssätt man har tillämpat tidigare under debatten för att förrycka proportionerna fullständigt när han talade om gumman som befriade sig från det ena risknippet efter det andra och till sist stod där utan någon som helst börda som hon skulle ta hem till sin spis. — Den gumman eldade tydligen med vad hon hämtade ur sin skog till skillnad från de fritidstorpare som man nu rekommenderar att använda elkraft. Liknelsen håller inte alls. Det är ju inte fråga om att säga nej till det ena projektet efter det andra. Det är Ritsem det är fråga om. Man skall säga ja eller nej till ett projekt som, jag upprepar det på nytt, i dag skulle svara för ungefär 8/1000 av energiframställningen — efter hand som energiframställningen ökar kommer den andelen att bli ännu mindre — och som på tillskottssidan betyder ungefär 10 procent. År 1975 räknar man med att Ritsem skulle kunna vara i gång om man startade byggandet nu. Om utbyggnaden nu inte kommer till stånd betyder det att vi 1975 skulle få en försening med ungefär en månad. Detta kan väl icke vara avgörande för möjligheterna att tillgodose industrin och övriga konsumenter av elektrisk energi. Sådana här överdrifter skadar diskussionen och gör det svårare för allmänheten att följa vad det verkligen är fråga om.

Herr talman! Jag återkommer ännu en gång till den motion jag väckte för några år sedan angående behovet av att teknisk och vetenskaplig sakkunskap ställs till riksdagens förfogande. Behovet härav framgick t.o.m. av det som herr Regnéll nu sade. Det är väl ändå så, herr Regnéll, att det i planeringen för den svenska kraftutbyggnaden noga skisseras månad för månad vilka stationer som beräknas bli färdiga. Det kan inte heller vara obekant för herr Regnéll att åtskilliga förseningar har inträffat i de utbyggnadsplaner som avser så stora objekt som de atomkraftverk vilka nu är i gång eller under byggnad. Vi vet att Marviken försvann helt ur bilden, att Oskarshamnsverket redan nu är ett år försenat, att Ringhals inte kommer att bli färdigt i tid — inte minst under arbetsmarknadskonflikten blev det en försening med ritningar och annat. Var inte så säker på att det kommer att röra sig om en månads produktion som fattas 1975 när detta projekt vid Ritsem skulle tas i anspråk. Till fru Hambraeus vill jag gärna säga att gasturbinverken i dag som regel har en storlek på mellan 25 och 75 MW. Om Ritsem med sina 300 MW kan sägas bli en liten station, är ju gasturbinkraftverken så mycket mindre. Men kostnaden per kilowatt blir ungefär fyra gånger så hög i gasturbinverk som i vattenkraftverk.

Herr talman! Vi diskuterar nu energiförsörjningen och då framför allt elkraftproduktionen. Vi minns alla att vi i fjol tvingades införa ransonering på grund av att vi 1969 hade ett torrår i det här landet som medförde att produktionen av elkraft minskade. Jag ser i den huvudtitel som vi nu diskuterar att det i fjol producerades 39 600 miljoner kWh. Det innebar en minskning med över 3 miljarder kWh. Kraftverken utnyttjades till ca 77 procent jämfört med ett normalår. Det medförde att vi, förutom olja, fick importera elkraft. Jag fick i dag veta på statistiska centralbyrån att vi under fjolåret importerade elkraft för 256 miljoner kronor, trots att vi hade en ransonering som sparade ungefär 1 miljard kWh. Enligt den senaste redovisningen har vi en årlig konsumtion av 62 700 miljoner kWh. För att övergå till den nu aktuella Lule älv kan jag nämna att jag bott vid denna älv i 25 år. Det första kraftverk som byggdes i övre Norrland var det bekanta Porjuskraftverket, till vilket man bar cement från Gällivare — det fanns inte ens järnväg. Men med mycken möda och under generaldirektör Granholms ledning byggde man detta stora kraftverk, framför allt för att förse norra stambanan, malmbanan och malmfälten med elkraft. Det var ett stort bygge, och vi läste alla i våra geografiböcker om detta kraftverk. Därefter blev det en massa regleringar. Man kom snart underfund med att om kraftverken skulle ge någon effekt så måste man ha stora vattenmagasin. Då riktades blickarna på Suorvasjöarna. Det har där gjorts många olika regleringar. Den första företogs 1927 och de övriga 1939, 1963 och 1966. Detta vattenmagasin är ganska stort efter europeiska förhållanden — det omfattar 183 km? men ganska litet globalt sett. Jag hade tillfälle att tillsammans med några andra riksdagsledamöter se dammar i Sibirien som var lika stora som Vänern. Det kanske ger ett begrepp om hur man på andra håll på denna jord försöker skapa resurser, framför allt när det gäller att tillvarata möjligheterna att magasinera vatten och på så sätt reglera vattenkraften med hänsyn till nederbörd och annat. Suorvamagasinet innehåller som sagt drygt 5 miljarder m? vatten och har en reglering på 30 m höjd. Vattenytan kan höjas till 453 m och kan sänkas till 423 m. Magasinet är en förutsättning för de övriga kraftverk vi sedan har fått i Luleälven. Men det dröjde länge, och det gjordes många propåer i denna riksdag, inte minst från de norrbottniska riksdagsmännen, att man borde utnyttja de stora fallhöjderna i Luleälven. Dessa motioner avvisades dock. Man tyckte inte att Luleälven var någon större tillgång. Man hade också närbelägna kraftverk, framför allt i mellersta Norrland, som gjorde att man först i mitten på 1940-talet flyttade kraftverksbyggandet tillbaka till Luleälven. Då började man med Harsprånget. Sedan har inte mindre än 13 olika kraftverk byggts, varav några fortfarande är under uppförande. Nu pågår som sagt byggen i Boden, Vietas och Akkats utanför Jokkmokk. Det finns också planer på ett kraftverk, därom har man inget sagt i dag, i Vittjärvsforsen strax ovanför Boden. Vattenfall har under dessa år, om vi räknar in Porjus och alla de regleringar det här är fråga om, lagt ned 2,3 miljarder kronor, räknat i det penningvärde som rådde när investeringarna skedde. Det är klart att värdet är annorlunda i dag med tanke på prisförändringar och penningvärdeförändringar. Då frågar man: Vilken effekt kan Luleälven ge? Den är känd för att vara den kraftrikaste i landet. Vattenfall sade i går att när vi får färdigställa de kraftverk som nu är påbörjade, kommer Luleälven att ge en effekt på 12 miljarder kWh. Det innebär alltså att en femtedel av den svenska elproduktionen i dag kommer från Luleälven. Man kan också fråga vad det betyder i pengar. Om vi räknar med 2 öre per kWh — nu är det väl klart att man talar om råkraftpris — skulle det bli ungefär 240 miljoner kronor om året. Det kan ge en bild av värdet av en älv när den är utbyggd. Utbyggnaden har också givit många arbetstillfällen. Det är klart att arbetsstyrkan vid de här aktuella verken har varierat. Det har funnits stora kraftverkssamhällen såsom t.ex. Harsprånget och Messaure, som har innehållit 3 000—4 000 människor med familjer. I dag är ungefär 800 man inom Norrbotten sysselsatta med byggnadsarbetena. Därtill kommer 550 man som Vattenfall har anställda för driften. Om vi nu avstår från att bygga ut Ritsem, vilket debatten här gäller, måste man skapa något annat i stället. Då kommer oljan och atomenergin in i bilden. Där vet vi att vi inte är självförsörjande. Vi måste importera. Under fjolåret importerade vi bränsle, då mest olja, för 3 358 miljoner kronor. Ungefär 8 procent av vår import utgörs av råvaror för energiproduktionen. Den har alltså stor inverkan på våra utrikesaffärer, beträffande vilka vi vet att det råder besvärligheter. Jag tror att man därför bör vidga debatten. En utbyggnad påverkar inte bara vår egen elproduktion utan även vår handelsbalans. Därför är varje vattenkraftsproducerad kW ett tillskott till folkhushållet. Jag kommer sedan in på en annan sida av detta problem, som delvis har varit uppe, nämligen turismen. Jag citerar ur utskottsbetänkandet på s. 9: ”En turism som tar hänsyn till områdets speciella beskaffenhet behöver inte komma i konflikt med naturskyddsintresset men har som förutsättning att området bevaras från ödeläggande ingrepp. Utvecklingen inom de befolkningsrika delarna av vårt land och av Europa i övrigt gör det alltmera betydelsefullt att bevara regioner av vildmarkskaraktär.” Man vill alltså göra gällande att detta område skulle kunna ställas till det folkrika Europas förfogande och att man inte skulle råka i konflikt med naturskyddsintressena genom att utnyttja området på det sättet. Det talas mycket om turism i dessa dagar, men man måste fråga sig, om det är möjligt att få turister upp till ett område som saknar väg och där sådan heller inte kan byggas, såvida detta inte görs i samband med kraftverksbygget — det är ju ingen mening med att bygga väg, om man inte får någon användning för den. Är det då möjligt att göra en utbyggnad för turismen inom ett område som man vill skydda? Först och främst behövs kommunikationer. Man måste också se till att förläggningar uppförs — människorna måste ju bo någonstans. Man måste ha ett hotell eller om man inte vill gå så långt en förläggning för de människor som skulle bo där. Det är långt till de centrala delarna av Norrbotten; 20 mil till Gällivare. Man har inte tillgång till elektrisk energi, vilket också är en förutsättning för att ett hotell skall kunna fungera. Vidare saknar man bränsle för att uppvärma hotell osv. Jag anser att den turism man kan tänka sig i dessa områden är den turism som vi har i dag, dvs. att gå Kungsleden och bära tält, sovsäck, mat och förnödenheter och ligga över i de torvkåtor eller de vaktstugor som finns. Någon annan turism är inte tänkbar inom området, om det inte finns vägar och man inte vill vara med om att dra fram vägar eller anordna förläggningar. Man har inte fullföljt tanken i utskottets utlåtande. Vilka krav ställs, om man skall utnyttja området? Det är ett område där samerna sedan gammalt har haft speciella förmåner: att jaga och att fiska. Det är alltid besvärligt, när man kommer in på de här områdena, att få tillstånd, och alla som turistar vill i alla fall ha något utbyte av sin turism. Något utbyte skulle det inte gå att åstadkomma, åtminstone inte under nuvarande förhållanden. Därför tror jag att tanken på att bygga upp en turism i stället för kraftverket inte är realistisk, eftersom vi inte kan få ta området i anspråk på det sätt som sagts om man vill skydda naturen. Om man bygger ut Ritsem är det däremot meningen att en väg skall dras fram till kraftverket, och då kommer man i en helt annan situation. Man har diskuterat vad Ritsem betyder ur energisynpunkt. Ja, det är ett halvt Porjus. Porjus producerar säg 1 miljard kilowattimmar och Ritsem 520 miljoner kilowattimmar, således halva effekten av Porjus. Detta ger en bild av hur stort det planerade kraftverket är. Man har också diskuterat miljöfrågorna. Det har vi all anledning att göra, och det har vi ofta gjort här i riksdagen. Jag var bland dem som när vi diskuterade Vindelälven hade den uppfattningen att man borde spara en älv i det här landet, och jag ansåg att Vindelälven hade vissa förutsättningar att skyddas. Älven har ett sådant läge att det inte finns några industriella föroreningar. Det finns heller inga större samhällen längs älven, utan den är så att säga orörd. Det ställdes också krav på att forskningen skulle ha tillgång till en älv som var orörd. Vidare var det ett intresse att den skulle vara lättillgänglig för de människor som ville njuta av en ostörd natur. I dessa avseenden utgör Vindelälven ett värdefullt tillskott och innebär att kommande generationer får se en orörd älv. Men att man i fortsättningen skulle inta samma hårda attityd till all kraftverksutbyggnad hade i varje fall inte jag tänkt mig, dvs. att man därefter skulle säga att den eller den älven inte får byggas ut. Luleälven har jag redogjort för — där har pågått utbyggnad i snart 60 år. Den är alltså ingen orörd älv. Kanske är det svårt för människorna att bilda sig en uppfattning om hur stort Norrbotten är när man talar om kvadratkilometer och kvadratmil. Vi kan från en karta klippa ut Norrbotten och lägga det över södra Sverige.

Det är alltså ganska glest bebodda trakter, och man förstår att det är svårt att skapa sysselsättning. Enbart denna gleshet när det gäller människor och samhällen skapar många problem som inte finns söderut. Norrbotten har verkligen fått brottas med stora problem på arbetsmarknaden under det senaste kvartsseklet. Den väldiga mekanisering och motorisering som har ägt rum i skogen och jordbruket har medfört att arbetstillfällena blivit färre. Samma är förhållandet också i de stora basnäringarna — jag tänker på malmbrytningen, där priserna framför allt under 1960-talet varit sådana att man helt enkelt varit piskad att göra kraftiga rationaliseringar för att de svenska malmerna skulle kunna hävda sig på världsmarknaden och där också andra metoder på järnframställningens område har legat LKAB i fatet; även det har lett till en kraftig rationalisering. Planmyndigheterna har sagt att om Norrbotten skall ha en chans att bevara ungefär samma befolkningssiffra som i dag måste det skapas 16 000 nya arbetstillfällen under 1970-talet. — Detta är alltså kalla fakta som man kan räkna fram med hänsyn till den utveckling som pågår inom länet. Därför måste också varje tillfälle till en fortsatt utbyggnad i Norrbotten vara av värde.

Arbetsmarknadsskälen väger tungt i det här sammanhanget, och jag kan därför utan tvekan säga att ett bifall till reservationen är det som bäst tjänar både elproduktionen i dagens situation och sysselsättningsmöjligheterna i Norrbotten.

Herr talman! Riksdagen har under de senaste åren haft tre större debatter om kraftverksutbyggnader; det är den fjärde under loppet av fem år som vi nu håller på med. År 1965 föranleddes debatten av två högermotioner som ville att riksdagen skulle besluta säga nej till planerna på Vindelälvens utbyggnad. Två år senare, i december månad 1967, ståndade den andra debatten, som i historisk avvägning säkert kommer att betecknas som den avgörande om Vindelälven. Det var då man formulerade avstyrkandet från riksdagen av älvens kraftverksutbyggnader. Den tredje debatten hade vi i december månad i fjol, då riksdagen beslöt att medge upplåtande av 2 kvadratkilometer av Stora Sjöfallets 1 300 kvadratkilometer nationalpark för Ritsems kraftverksbygge.

Under samma tid som jag här nämnt har däremot de privata kraftproducenterna i detta land ostört fått bygga ut ett stort antal kraftverk utan att man märkt den minsta lilla ansats från borgerligt håll till motagerande. Nu pågår, bara som ett exempel, byggande av fem stycken privata kraftverk i Ljusnan och Ljungan. Många fler planeras utan minsta borgerliga klagan. Nu pågår den fjärde av kraftverksutbyggnadsdebatterna, och vi skall om några timmar fatta ett beslut. Liksom vid de tidigare avgörandena är det för det första Vattenfall som vill bygga ut och, för det andra de två nordligaste länen i vårt land som kommer att bli lidande, därest riksdagen säger nej till utbyggnaden. På den tredje punkten har det skett en förändring som är värd att notera. Där har vi fått en ny gruppering. Moderaterna, folkpartisterna och centerpartisterna kan den här gången glädja sig åt att ha fått sällskap med vänsterpartiet kommunisterna. Att tusentals byggnadsarbetare i Norrland har vädjat om hjälp för att få en fortsatt kraftverksepok i Norrland, det tycks man nu strunta i. De privata kraftproducenterna kan glädjas. Statliga Vattenfall håller på att stoppas i vattenbyggnadsepoken. Byggnadsarbetarnas vädjanden tycks C.H. Hermansson och förre muraren Lars Werner helt lämna åt sidan. Skuldra vid skuldra med Bohman, Helén och Hedlund har de tydligen för avsikt att se till att statliga Vattenfalls planerade satsningar i Norrland omintetgörs. Norrland har blivit svårt lidande på nej-sägarnas agerande, sade jag. Landsdelen har sedan långa tider tillbaka haft sin största tillgång i råvarorna skogen, malmen och vattenkraften. Men varje försök att utnyttja de tillgångarna medför ändringar i naturen. Så är det med gruvbrytningen, som innebär ingrepp, och så är det med skogsavverkningarna, som naturligtvis förfular i naturen. Så är det helt naturligt också med kraftverksutbyggnader. Men när man säger att det är vattenkraftutbyggnaderna som vållar de största naturförstöringarna, då vill vi, som har erfarenhet, protestera. Låt mig som bevis på detta bara göra en liten jämförelse mellan två av Norrlandsälvarna, den ena reglerad och utbyggd med kraftverk, den andra orörd. Den utbyggda är Umeälven. Den är i dag reglerad från fjällområdet och ned till kusten. Den är i dag en stor turistattraktion. Man har fått en utomordentligt fin turistväg som byggdes under kraftverksepoken, Blå vägen, och en varje år kraftigt ökad turistström. Kommunerna upp efter Umeälvens dalgång kan glädja sig åt betydande skatteinkomster till följd av kraftstationsbyggnaderna. Föreningar och andra sammanslutningar får varje år hundratusentals kronor i form av regleringsmedel till olika anläggningar, och särskilda villkorsmedel har varit av utomordentlig betydelse för den fina service som man i dag har i kommunerna upp efter den älvens dalgång. Parallellt med Umeälven flyter Vindelälven, oreglerad som en följd av riksdagsbeslutet 1967. Där har man i dag den största arbetslösheten i Västerbottens län. Där kämpar kommunalmännen en hopplös kamp med ständigt sjunkande skatteinkomster. Där har man en bedrövligt dålig väg upp efter dalgången, väg 363. Den som reser efter den vägen får bara på några få ställen se den omdiskuterade Vindelälven och efter den dalgången har man inte många turister. Jag skulle vilja säga att sedan Nancy Eriksson och övriga ledamöter i allmänna beredningsutskottet 1967 gjorde sin historiska resa upp efter den dalgången har det minsann inte varit många som gästat det området, som man så vackert skildrade och ville avsätta för turistiska ändamål. De som i dag försöker argumentera mot Ritsem med naturvårdsargumenten bör nog besinna de jämförelser som jag här har gjort. Västerbottens och Norrbottens inland lider i dag svårt av de uteblivna kraftverksbyggena där uppe. Häromdagen fick riksdagens samtliga partiledare ett brev från en organisation i Vindeln med en maning inför det beslut som vi skall fatta här om några timmar. I brevet stod kort och gott, enligt tidningsreferat: ”Tänk på att vi i Vindelådalen fortfarande väntar på sysselsättningsskapande åtgärder som utlovades, inte minst från borgerligt håll, i debatten om Vindelälvens utbyggnad.

De som 1967 var med och voterade fram beslutet om nej till utbyggnad av Vindelälven gav också långtgående utfästelser om annan sysselsättning. På samma sätt agerade flera borgerliga debattörer i riksdagsdebatten om Ritsem den 10 och 11 december i fjol. Det måste finnas andra jobb där uppe, sade man. Jag vill svara: Det finns inga andra jobb där uppe, även om man från statligt håll och från regeringen gör energiska försök att åstadkomma näringslivsutveckling. Det görs en del, men det är enbart fråga om statliga satsningar och insatser till stor del finansierade med statliga medel. I och med att Vindelälven inte längre var aktuell för utbyggnad gick Västeroch Norrbottens län miste om jobb som skulle ha gett utkomst för ett par tusen människor under en dryg tioårsperiod. I dag är de som vill säga nej till Ritsemutbyggnaden i färd med att späda på den norrländska problematiken genom att plocka bort ytterligare utkomstmöjligheter för ca 1 000 människor där uppe. De som denna eftermiddag gör det är människor, som flitigt brukar slita denna talarstol och anklaga regeringen och socialdemokraterna för att inte vara tillräckligt intresserade av att satsa i Norrlands inland.

Det är uppgifter som säkerligen ingen här i kammaren kan bestrida, men de ger en antydan om att vi här har kärnan i den problematik som vi i dag brottas med i Norrland och framför allt i Norrlands inland. Där har de uteblivna jobben inneburit att möjligheter försvunnit till utbyggnad av en kraftproduktion av 17 miljarder kilowattimmar. Det har inneburit bortfall av investeringar i Norrlands inland för ca 2,5 miljarder kronor. Det har inneburit bortfall av sysselsättningstillfällen i samma landsdel vilka skulle ha kunnat ge utkomst under en 15-årsperiod för ungefär 4 000 människor. Det har vidare inneburit skattebortfall för kommunerna i Norrlandslänen på ungefär 12 miljoner kronor per år. Det har dessutom för kraftproduktionen inneburit en fördyring uppskattad till ungefär 500 miljoner kronor därför att denna elproduktion är så mycket billigare.

Man har här tidigare utförligt redovisat ihåligheten i de argument som utskottsmajoriteten framfört om påstådda skador på rennäringen, naturen och miljön. Jag vill säga att de argumenten är klart överdrivna, och det tror jag att den gångna debatten tydligt har visat. Det må förlåtas oss norrlänningar att vi gör den bedömningen, att vi framför allt argumenterar med sysselsättningsfrågan. Orsaken är att vi på nära håll har de kommunalmän vilka brottas med den sjunkande skattekraften och som upplever hopplösheten när det gäller att få nya sysselsättningstillfällen där uppe. Vi lever också i närheten av de byggnadsarbetare och övriga i Norrlandslänen som under lång tid gått arbetslösa och hoppats på att kraftverksutbyggnaderna skulle göra det möjligt för dem att få bo kvar i den landsdel där de vill stanna. Vad man förvånas över en dag som den här, när vi i riksdagen diskuterar den största sysselsättningsfrågan för övre Norrland sedan Vindelälvsdebatten 1967, är att ingen folkpartist från Västerbotten och Norrbotten har funnit anledning att gå in i den här debatten. En enda centerpartist från de nordligaste länen är anmäld, han som vågar vara frondör mot det hårda partiregementet. Men ingen moderat och ingen kommunist från de nordligaste delarna av vårt land känner intresse av att vara med i debatten. Ändå rör det sig om sysselsättning för ungefär 500 människor i landets nordligaste delar och utkomstmöjligheter för drygt 1 000 personer under en fyraårsperiod. Herr talman! Det är en situation som jag noterar som utmärkande för hur de borgerliga och kommunisterna i Sveriges nordligaste delar har agerat i den här frågan.

Herr talman! Till herr Nygren vill jag kategoriskt säga att vi kommunister verkligen inte struntar i arbetslösheten, som han uttryckte det. Men för Norrbottens och hela landets skull kräver vi en annan lösning än dessa ständiga, kortsiktiga, planlösa kompromisser som Norrbottens arbetande folk alltid har fått nöja sig med. Jag beklagar uppriktigt att herr Nygren och andra socialdemokrater använt debatten för att avvända uppmärksamheten från de verkliga problemen i Norrbotten i stället för att komma med konstruktiva långsiktiga lösningar. Dem väntar vi fortfarande på. Jag vill säga att det inte är på oss det beror, om det inte är en majoritet för en konstruktiv politik. När socialdemokraterna kommer med andra förslag, som verkligen går ut på en radikal omläggning av den ekonomiska politiken också i Norrbotten, då kan de räkna med oss. Jag blev något överraskad över den paradmålning, glättig och vacker som ett verk av en 1400-talsmålare, som herr Nygren kom med när han läste upp vad generaldirektör Grafström publicerade i Norrländska Socialdemokraten den 8 maj. Den artikeln är inte okänd för oss, eftersom vi alla har fått den genom Vattenfalls försorg. Jag tror inte att artikeln har gjort särskilt starkt intryck på andra än herr Nygren. Den söker visa nyttan för Norrland av att bygga ut inte bara Ritsem och Kaitum utan också Vindelälven och de övriga älvar som hittills varit undantagna från utbyggnad. Artikeln gör gällande att den investering som varit möjlig men inte kommer till stånd i Norrlands inland är av storleksordningen 2,5 miljarder kronor, vilket jag tror att herr Nygren nämnde. Han tog också upp den primärsysselsättning som generaldirektör Grafström talar om och som det norrländska inlandet skulle ha gått miste om. Den påstås vara av storleksordningen 1 200 man under 15 års tid. Och den fasta befolkning som skulle ha fått sin försörjning genom kraftstationerna efter utbyggnadsperioden uppskattar Grafström till mellan 500 och 1 000 personer. Det är alltså inte bara Ritsem det är fråga om, utan i hans framställning är det också fråga om Kaitum och alla andra utbyggnader som skulle kunna göras. Jag vill minnas att industriminister Wickman nämnde att vi har ungefär 10 miljarder kilowattimmar om året att röra oss med, om vi bygger ut allt det som inte byggts ut hittills och som kan byggas ut. Det är alltså en ganska liten del av Sveriges totala kraftförsörjning, som 1980 beräknas till 145 miljarder kilowattimmar. Men åtskilliga av dessa utbyggnader, speciellt Kaitum, har t.o.m. den lokala opinionen vänt sig emot, trots att utbyggnaden skulle betyda en temporär lättnad i situationen på arbetsmarknaden. Herr Grafström ger alltså en serie sifferuppgifter som är orealistiska. Ännu mera illusorisk är den förlängning av resonemanget som artikeln innehåller och som jag tror herr Nygren förbigick. Vattenkraften, säger herr Grafström, skulle underlätta en industriell utbyggnad av Norrland: ”Man skulle exempelvis därigenom kunna göra Norrland attraktivt för industrier med stor kraftförbrukning.” Om detta hade skrivits för en läsekrets i Australien eller låt säga i Zambia skulle läsarna kanske ha dragit den avsedda slutsatsen. De skulle kanske ha sagt att arbetslösheten i Norrbotten beror på att denna del av Sverige saknar elektricitet. Där finns ju mängder med vattenfall, skulle de ha sagt och sett på kartan. Varför inte bygga kraftstationer och ta vara på vattenkraften och industrialisera Norrbotten? Men nu har den citerade artikeln publicerats just i Norrbotten, där läsarna måste undra vad det är för fel på de många kraftstationer som byggts där de senaste femtio åren och samtidigt undra vilka magiska egenskaper elektriciteten från Ritsem, Kaitum och Pite älv skulle kunna få. Vattenkraften från Porjus har tydligen inte varit bra. Vattenkraften från Ritsem däremot skulle enligt generaldirektör Grafström och möjligen också herr Nygren ”göra Norrland attraktivt för industrier med stor kraftförbrukning”. Länsstyrelsen i Norrbottens län har sammanställt en mycket tjock stencilerad volym med titeln Länsprogram 70. Man säger där att bakgrunden till det svåra arbetsmarknadsläge som Norrbottens län befinner sig i utgör den strukturrationalisering som framför allt jordbruket och skogsbruket genomgått och som gjort att sysselsättningen inom de s.k. areella näringarna gått ner från 30 000 år 1950 till sannolikt mindre än 10 000 år 1970. Samtidigt har under perioden 1950-1965 antalet personer i åldrarna 15—64 år vuxit med ungefär 20 000. Länsprogram 70 fortsätter: ”Den kraftiga expansion av industrin, som skulle ha behövts för att uppnå balans på arbetsmarknaden, har i stort sett uteblivit.” Norrbotten har haft och har både vattenkraft och arbetskraft i överflöd, men de stora privata industriföretagen flyttar hellre sin produktion utomlands än till Norrbotten. Det är betecknande att Volvodirektören Gunnar Engellau i sina avskedsintervjuer för bara några dagar sedan betonade att Volvo kan komma att tvingas att flytta delar av sin produktion till utlandet därför att det råder brist på arbetare i Sverige. Vid Volvokoncernens 21 svenska företag är 30 procent av arbetskraften utlänningar, och inte mindre än 41 procent av de timavlönade är utlänningar. Dessa siffror nämndes som exempel i intervjuerna. Direktör Engellau föreställde sig att det i framtiden skulle bli svårare att få in utlänningar och att man därför skulle tvingas att flytta en del av produktionen utomlands. Jag skall inte här gå in på den pressande arbetsmiljön och alla andra orsaker till att Volvo och andra verkstadsindustrier i södra Sverige har svårt att rekrytera svensk arbetskraft, och jag ställer självfallet inte de utländska arbetarna i någon som helst motsatsställning till de svenska. Det finns Norrlandsproblem på många håll i Västeuropa och Sydeuropa. Det är inte bara här i landet som monopolkapitalet behärskar den ekonomiska utvecklingen och lägger stora områden öde. I hela den kapitalistiska världen finns ungefär samma tendens — en ofta hektisk utveckling i storstadsområdena med brist på kvalificerade arbetare och samtidigt en kronisk och tilltagande arbetslöshet i andra områden. Allting tyder på att denna utveckling kommer att fortsätta också i Sverige — om det inte blir en radikalt annan ekonomisk politik. Det bör tilläggas att Volvochefen gav sina avskedsintervjuer den 8 maj — samma dag som generaldirektör Grafström publicerade den artikel som tydligen varit något slags kanonisk skrift för herr Nygren. Herr Engellau talade om att flytta delar av Volvo utomlands på grund av bristen på svensk arbetskraft samtidigt som herr Grafström påstod att Norrland skulle bli attraktivt för industrier med stor kraftförbrukning bara man byggde ut Ritsem och Kaitum. Det är självklart att en stor del av befolkningen och många av dem som är ansvariga för den kommunala politiken i Norrbotten vill bygga ut Ritsem.

För att bygga själva kraftstationen i Ritsem skulle sedan behövas drygt 300 anställda under fem år. Jag misstänker att sifferuppgifterna kan vara friserade uppåt för att göra bästa möjliga intryck, men de skulle ändå innebära ett andrum, om än kort, för Jokkmokk, Gällivare och andra kommuner, som har en kronisk brist på sysselsättning. Särskilt Jokkmokk håller sedan länge på att avfolkas, och varje möjlighet att få någon form av sysselsättning till kommunen måste självfallet tas emot.

Men det räcker inte med förståelse från vår sida. Det krävs en aktiv opinion i hela landet för en helt annan Norrlandspolitik än den brist på politik som lett till den aktuella situationen. Man kan för övrigt fråga sig vad som händer i Norrbotten när järnmalmen i Kiruna och Malmberget inte längre finns. Hittills har det gällt att så snabbt som möjligt exploatera dessa rika naturtillgångar. Det har varit och det är en rovdrift som bara kan fortsätta en i historisk mening kort tid — om det inte snabbt byggs upp basindustrier så att man kan sluta med att exportera malmen och i stället förädlar den fram till de färdiga industriprodukterna. Hittills har Norrbotten varit ett slags kolonialt system där vi har hämtat råvarorna men där man inte har gjort de färdiga produkterna. Ritsemoch Kaitumprojekten löser inga långsiktiga problem för Norrbotten. De löser inte ens några kortsiktiga problem annat än till en mycket liten del. I Länsprogram 70 för Norrbotten visas nettoutflyttningen från alla kommunblocken från 1966 t.o.m. 1969 i två tabeller. ”Bägge dessa tabeller kan uppfattas som entydiga varningssignaler”, heter det ordagrant i texten i tredje kapitlet. Det är uppenbart att ”situationen i vissa block börjar te sig mycket alarmerande”. Flyttningsförlusterna för länet har ökat från 1 843 personer år 1966 till 4 534 personer under år 1969.

Märk väl att man talar om ”offentliga insatser”. De ansvariga myndigheterna har tydligen inte längre någon som helst förhoppning om att storfinansen skall få ett anfall av intresse för Norrbottens framtid. I kommunerna har man inte heller någon sådan förhoppning. Nu i måndags — den 10 maj — klubbade Kalix kommunfullmäktige ett 18 sidor långt yttrande över Länsprogram 70. ”Kommunen anser”, heter det i yttrandet, ”att samhället för närvarande saknar full möjlighet att påverka näringslivets lokalisering. Vi fordrar därför att staten genom lagstiftning erhåller möjlighet bestämma över näringslivets lokalisering.” Säkerligen räcker det inte med lagstiftning. De som sätter profiterna före människorna kan också sätta profiterna före lagen. Vi har i vår motion i år liksom i de tidigare motionerna om Ritsemprojektet betonat att sysselsättningsfrågan för Vattenfalls anläggningsarbetare måste och kan lösas på annat sätt, genom utvidgad statlig företagsamhet. Det finns en rad projekt som kan sättas i gång med ganska kort tids förberedelse, eftersom de sedan många år har krävts av Norrbottens befolkning, och jag förutsätter att åtminstone några av dem är relativt färdiga. Vi nämner i vår motion ostkustbanans förlängning, ett extra järnvägsspår Luleå—Narvik, en järnväg från Svappavaara till Kolari vid finska gränsen och väg från Kiruna till Narvik; det är något av en nationell skandal att man inte har denna väg.

SJ börjar enligt tidningsuppgifter lägga ner tågtrafiken i den delen av Tornedalen redan den 23 maj, så om regeringen har tid med ett telefonsamtal för att rädda ett företag som redan existerar måste detta telefonsamtal organiseras redan den här veckan. Men utöver de arbeten vi nämnt i vår motion finns det en rad andra som också är nödvändiga för Norrbottens utveckling. Karesuando tillhör numera Kiruna kommun, men det är 180 å 190 km från Karesuando till Kiruna centrum med den långa omväg man måste ta. Landstingsman Wilhelm Karlsson i Övre Soppero har i Kiruna kommunfullmäktige motionerat om en väg från ESRO-basen till allmänna vägen mellan Vittangi och Karesuando, en väg som skulle förkorta resorna mellan Karesuando och Kiruna C med 40 å 50 km. Dessutom skulle denna väg vara av stor betydelse för sysselsättningen inte bara genom själva vägbygget utan också när det gäller att utnyttja stora skogsområden, som nu växer till ingen nytta därför att transportkostnaderna blir för stora för att det skall löna sig med rationell skogsskötsel och med avverkning av skogen. En vägförbindelse mellan Kiruna och Narvik lär ha utlovats till 1973, och det måste väl betyda att det mesta är klart för att sätta i gång. Om den vägen kommer till stånd får den naturligtvis en utomordentligt stor betydelse för en utveckling av näringslivet i inlandet. Det finns järnmalm i Kaunisvaara i övre Pajala. Det finns täljsten i Lauttakoski norr om Tärendö. Det finns obegränsade tillgångar på kvarts. Många vattensjuka områden i inlandet skulle kunna dräneras och bli bra skogsmark; jag förmodar att skogspolitiska utredningen kommer fram till det någon gång i höst, då betänkandet väntas. Fisket skulle kunna bli en betydande ekonomisk tillgång för både samerna och många andra, om det genomfördes fiskevårdande åtgärder — reducering av skräpfiskbeståndet och odling av ädelfisk. Allt detta kan och bör utföras som reguljära arbeten, inte som beredskapsarbeten. Jag har länge talat enbart om sysselsättningsfrågan därför att den tycks ha blivit regeringspartiets enda slagkraftiga argument för Ritsemprojektet. Jag beklagar uppriktigt att regeringen har valt Ritsem, som bara kan bli en kortsiktig och mycket begränsad lösning på akuta problem. Vi har för övrigt i vår motion betonat att en temporär sysselsättning för vissa grupper skulle balanseras av att andra grupper, speciellt samerna, skulle kunna komma att berövas sin försörjning för all framtid. Det är inte så enkelt som Vattenfall och vattendomstolen har gjort det — att samerna i Sörkaitums sameby skulle mista ett par procent av sin betesmark. Samerna i Sörkaitum har, som deras fullmäktige Lars Pittsa sade i TV för ett par veckor sedan, varit på flykt sedan seklets början — de har fått flytta oavbrutet för de ofta återkommande vattenregleringarna. De ansvariga myndigheterna har tagit några procent av deras marker då och då efter samma princip som när fan lastade timmer: Tål du den, så tål du den. Inte bara renskötseln utan också fisket har blivit alltmer trängda näringsfång, och det finns en kritisk gräns för allt detta, en kritisk gräns som kanske redan nåtts och i varje fall inte får överskridas ytterligare.

Den nu ifrågasatta utökade regleringen kommer med säkerhet att i hög grad ytterligare försvåra rendriften inom berörda områden. Beaktas bör vidare att vattenfallsstyrelsen enligt regionplanen för Stora Luleälv jämväl synes avse att ansöka om reglering av de ovanför Suorvamagasinet belägna sjöarna Autajaure och Sitasjaure. Om samtliga nämnda regleringar genomföres, torde förutsättningarna för renskötseln komma att försämras i sådan grad att det starkt kan ifrågasättas om näringsgrenen fortsättningsvis överhuvud kan bedrivas i vedertagna former och nuvarande omfattning. De renskötande samerna har vidare till följd av renstammens nedgång under senare tid blivit alltmer beroende av fisket för sin försörjning. Det gäller i än högre grad praktiskt taget hela den uppströms Porjus bosatta befolkningen, som huvudsakligen består av så kallade fiskarlappar.

Enligt de uppgifter jag fick av fiskaren Hjalmar Öberg vid ett besök vid Vietasbygget den 2 maj finns det omkring 110 husbönder i dessa samebyar, dvs. 110 samefamiljer. Sammanlagt är det 150 personer och deras familjer som försörjer sig som yrkesfiskare eller deltidsfiskare — och då utgår jag ifrån att de nämnda 110 är inbegripna. Dessutom finns det också här — som när det gäller anläggningsarbetena — personer som är sekundärt försörjda av den aktivitet som pågår utefter Stora Lulevatten och uppe i fjällsjöarna. Vi har exempelvis en betydelsefull fiskfirma, Axel Lundkvist i Piteå, som hämtar sin fisk dagligen med tre transportplan under fiskesäsongen. Efter vad jag hörde där uppe kommer denna verksamhet, som betyder väldigt mycket för dem som bor i dessa trakter, med all sannolikhet att upphöra om underlaget minskar ytterligare för verksamheten. När den kritiska gränsen överskrids resulterar det inte bara i att enstaka familjer mister sin försörjning — det ekonomiska underlaget för kanske 150 familjer eller mer kan komma att rasa. Dessa familjer har inte haft någon hög levnadsstandard, men familjen Öberg och många andra vill under inga omständigheter lämna den bygd och den yrkesverksamhet som hittills gett dem deras knappa men dock försörjning. Där finns tydligen andra förmåner, andra värden som betyder lika mycket som en hög materiell standard. Och varför skall man då inte underlätta deras tillvaro i stället för att krossa den? Det finns tillräckligt med arbetslöshet, orsakad av det planlösa, profitbaserade samhällssystem vi har. Att då regeringen ingriper och räddar försörjningen under några år för en grupp men samtidigt raserar försörjningen kanske för all framtid för en annan grupp är inte bara inhumant — det är irrationellt.

Men den debatten kommer vi att få här i kammaren om ett par veckor, och jag skall därför inte nu gå in på allt detta.

Herr talman! Det var ett bedrövligt försök till förklaring om kommunisternas förestående brödraskap med den borgerliga treenigheten. Herr Takman sade att det är bara sysselsättningsargumentet socialdemokraterna har för sin begäran om att få bygga ut Ritsem. Ja, herr Takman, det sätter vi främst av argumenten, därför att den fulla sysselsättningen alltid har varit och alltid kommer att vara det centrala för socialdemokratin — det vi aldrig någonsin kommer att ge avkall på. Och herr Takman skall aldrig tro att vi i Västerbotten och Norrbotten kommer att klara vår framtid på att försöka hindra en järnvägs nedläggande eller medverka till en bit järnvägs byggande eller på att försöka dränera skogsmark. Det kommer aldrig att ge någon utveckling i Norrland. Vi har ingenting att frakta på den järnvägen, om det inte är så att vi får satsningar på näringslivet. Och den största satsning — jag upprepar det — som vi har haft på gång under senare tid är den som vi nu diskuterar här i kammaren. Det är inte så att vi försöker med en kortsiktig lösning på Norrbottensproblemet, som herr Takman säger, utan vi försöker infria ett löfte som är givet sedan lång tid tillbaka från Vattenfall om att man skulle ha en fortgående satsning på kraftverksbyggen som skulle trygga sysselsättningen för vissa människor uppe i Norrbottens län.

Herr Takman! Hur tänker ni fylla ut det gapet under dessa år?

Herr talman! Jag beklagar att herr Nygren inte lyssnade på vad jag sade och inte följde med i den redogörelse för olika alternativ som jag gav. Om herr Nygren hade gjort det och inte haft en förutfattad mening, så hade han inte behövt påstå att vi rycker bort 500 jobb. Jag har ganska utförligt redogjort för den saken. Jag är också glad för att herr Nygren släppte den förflugna idén att det gällde ett par tusen jobb som generaldirektör Grafström hade talat om. Men det finns andra projekt, som jag emellertid inte här behöver redogöra för. I Länsprogram 70 finns det ganska utförliga kataloger om det, och många av de projekten tycker jag verkar utmärkta. Jag kommer inte ihåg kategoriindelningen, men en del av dem var högt prioriterade och har tydligen varit det under lång tid utan att bli realiserade. Andra var mindre högt prioriterade. Min partigrupp och jag har ingenting emot att regeringen omedelbart plockar fram inte bara 500 reguljära arbeten utan gärna de 10 000 — eller hur många det kan vara — som behövs i Norrbotten. De 500 jobben löser inte hela Norrbottens problem — och framför allt löser de inte problemen för lång tid framöver. Nästa gång bör herr Nygren läsa i protokollet vad jag har sagt för att veta hurdan frågeställningen egentligen är.

Herr talman! Jo, jag har visst lyssnat till herr Takman, och jag nämnde ett par av de alternativ som man tydligen har i bakfickan inom vpk. Jag hoppade över det där om täljsten och kvarts, eftersom jag tyckte att det ändå var obetydligheter i sammanhanget, men låt mig gärna komplettera med det för fullständighetens skull. Sedan sade herr Takman att han inte har någonting emot att regeringen plockar fram 10 000 jobb. Nej, det tror jag det! Vem skulle ha det — om det vore så att jobben fanns? Men de finns inte, herr Takman, och det är det som är det besvärliga för oss däruppe. Herr Takman sade också att jobben i Ritsem inte löser hela Norrbottens problem. Det har jag heller aldrig sagt. Men det förvärrar Norrbottens sysselsättningsproblem med 500 arbetslösa under 4 år om Ritsemprojektet stoppas. Och det skall ni kommunister, moderater, folkpartister och centerpartister ta ansvaret för under 1970-talet, om ni fullföljer de planer ni nu har. Sedan, herr Takman, har jag aldrig gått ifrån de uppgifter jag återgav av generaldirektör Grafström, och de uppgifterna har herr Takman heller inte kunnat bestrida. De är riktiga. De förluster man gjort i Norrland på sysselsättningsoch investeringsområdena blir så enorma som jag sade, om man räknar samman dels vad riksdagen sagt nej till, dels vad Vattenfall har gjort upp med naturvårdsorganen om på frivillighetens väg. Vilka är det då som skall betala denna räkning? Ja, inte är det herr Takman i Stockholm annat än möjligtvis i form av en något öre dyrare energi. Nej, det är befolkningen i Västerbotten och Norrbotten. Vilka är det som blir arbetslösa på grund av stoppade kraftverksbyggen? Det är inte herr Takman som sitter här i riksdagen i Stockholm och säger nej. Det är byggnadsarbetarna i Norrland som blir arbetslösa. Det är det som är skillnaden mellan vpk och dem som drabbas.

Herr talman! Grafströms uppgifter är sannolikt riktiga, om man menar att det är riktigt att bygga ut Vindelälven, Pite älv och Torne älv. Jag trodde vi var ense om att man skall undanta de älvarna från utbyggnad, framför allt av naturvårdsskäl. Herr Nygren använde formuleringen ”om jobben fanns”. Jag trodde att det var en uppgift för en kraftfull regering att se till att jobben finns. Att de inte gör det beror på vårt ekonomiska system — jag vill inte kalla det blandekonomiskt; det påminner om den där gamla näktergalspastejen som bestod av lika delar näktergal och häst: en näktergal och en häst. Här är det hästen som ger pastejen dess karaktär; regeringen har tyvärr inte haft makt eller vilja att göra någonting åt storfinansens välde. Det är för att vi har denna makabra ekonomi som vi har svårigheterna i Norrbotten. Om vi hade en ekonomi som i sin helhet gick ut på att tillgodose människornas intressen och inte bara 15 familjers profitintressen skulle vi inte ha dessa problem i Norrbotten, och då skulle inte herr Nygren och jag behöva diskutera dessa 500 sysselsättningstillfällen. Jag underskattar inte 500 arbetares jobb. Det var ju just därför jag gjorde den långa exposén i början; det räcker inte med 500, det måste vara många tusen jobb, och det måste — gör ett intensivt försök att förstå det, herr Nygren — vara konstruktiva jobb, inte jobb som är destruktiva för all framtid.

Herr talman! Jag vill minnas att det var herr Holmberg som tidigare i dag sade att det inte är så lätt att tillföra denna debatt särskilt mycket nytt och färskt material. Jag tror inte heller att jag kan göra det, men denna fråga inrymmer så många aspekter och jag har levat mitt uppe i denna problematik så länge, att jag verkligen vill vara med i debatten. Förra året biföll en majoritet av Sveriges riksdag Kungl. Maj:ts proposition nr 173, som innebar att riksdagen medgav det intrång som erfordrades för att bygga Ritsems kraftstation och en vägförbindelse mellan Suorva och Ritsem. På grundval av detta beslut har vattenfallsverket i sin investeringsplan för budgetåret 1971/72 beräknat medel för detta projekt. Jag utgår också ifrån att Vattenfall vid uppgörandet av sina planer har tagit den omtalade freden i Sarek på allvar. Det förefaller mig som om Vattenfall i detta sammanhang lever under omständigheter som jag tror att nästan vilket annat företag som helst skulle vilt protestera emot. Man får alltså förutsättningar för en planering men löper sedan kanske risken att riksdagen i dag vid ärendets avgörande säger nej. Vid detta års riksdag har alla borgerliga partier, och även vpk, producerat en lång rad motioner, som alla egentligen utmynnar i samma sak: att dessa förutsättningar skall undanröjas. Ett par av dessa motioner vill jag gärna kommentera. Låt mig börja med centermotionen nr 277, där man yrkar avslag på propositionsförslaget med den motiveringen, att man inte vill vara med om någon Kaitumutbyggnad. Jag tycker att det är allvarligt och upprörande att representanter för riksdagens näst största parti fortfarande gör den grova sammanblandningen av dessa båda projekt. All sakinformation vi fått — låt vara att denna på något håll kallats för partsinlagor — har, såvitt jag förstår, verkligen klargjort att det inte finns något direkt samband mellan dessa båda projekt. Vad jag anser vara definitivt avgörande är att det i dag inte föreligger något förslag från Kungl. Maj:t om en utbyggnad av Kaitum. Låt mig göra en deklaration!

Påståendet att ett bifall till Ritsemprojektet skulle betyda att man också kommer att bygga ut Kaitum tycker jag verkligen är ett långsökt. argument. Jag har en känsla av att man tar till det argumentet därför att man har utomordentligt svårt att hitta något reellt motiv för ett yrkande om avslag på förslaget om en utbyggnad av Ritsem. Det framgår vidare av denna centermotion att man inte vill vara med om något beslut i Ritsemfrågan med mindre än att det presenterats en plan över framtida kraftutbyggnader. Samtidigt hävdas i motionen, att Kaitumprojektet över huvud taget inte skall vara med i en sådan plan. Är det så att man är ängslig för att en ordentlig sakinformation om Kaitum, om detta projekt en gång blir aktuellt, möjligen kan vederlägga en del av de farhågor som tidigare kommit till uttryck i debatter och motioner? Personligen ser jag det nog så att det är väldigt angeläget att vi i denna riksdag vid varje beslut som skall fattas får verkliga förutsättningar att bilda oss en uppfattning om innebörden i varje sådan här fråga. Det gäller i Ritsemfrågan, det gäller i Kaitumfrågan, och det gäller i alla andra frågor. Jag tycker att det är att gå litet för snabbt till väga att kräva att man redan nu utan det materialet skall säga det ena eller det andra om Kaitum. Vid förra årets riksdagsbeslut visade det sig att det fanns ledamöter av centerpartiet som hade en annan uppfattning än partiet och röstade med majoriteten i intrångsfrågan. Det skall bli intressant att se vid dagens votering om man kan spåra någon konsekvens i uppträdandet. Jag vill i sammanhanget säga — jag känner ett behov av det — att jag tycker att den deklaration som lämnades av herr Gustafsson i Byske var så rak, rejäl och välgrundad. Jag vill verkligen ge honom en honnör för det, inte för att han fronderar mot partiet men för att han så klart kan motivera sitt ställningstagande. Den andra motionen, som från många synpunkter kanske är ännu mera intressant, är vpk-motionen 1071. Den har ett definitivt samband med den förra motionen, därför att man motiverar ett avslag med precis samma skäl. Man talar också där om att man vill stoppa en Kaitumutbyggnad. I förra årets motion från vpk gjorde man sig skyldig till ett direkt sakfel. Man hänvisar i år i allt väsentligt till den motionen, och därför vill jag gärna ta upp den frågan, även om jag tog upp den i förra årets debatt. Man hävdar nämligen att det finns ett oeftergivligt samband mellan dessa projekt, därför att det vatten som så att säga däms upp vid en Autajaurereglering måste kompenseras för att Vietas kraftstation skall kunna köras med full effekt. Men Vietas kraftstation kommer även efter en uppdämning av Autajaure att få precis samma vattenmängder genom omloppstunneln ifrån Suorvadammen ned till Vietas. Så var det alltså med det påstådda sambandet. Jag tycker att det vore tacknämligt om vpk-representanterna nu kunde rätta till detta tidigare felaktiga påståendet. Jag tror nämligen att många vet om detta, men ändå får man bemöda sig om att inte komma med ovederhäftigheter i dessa sammanhang. Frågan är tillräckligt infekterad utan sådana inslag. Jag skall gärna vidgå att i mitt ställningstagande till Ritsemutbyggnaden spelar sysselsättningsfrågan en väldigt stor roll. Vi har i Gällivare kommun, som har framgått av debatten, en mycket stor arbetslöshet. Jag vet att de människor som eventuellt blir arbetslösa på grund av ett negativt beslut här i dag kommer att ha väldigt svårt att förstå att vpk i detta sammanhang kan ta så lätt på den sysselsättningseffekt som en utbyggnad av Ritsem skulle innebära. Det förefaller mig dessutom litet för förenklat att hänvisa till att man skulle kunna lösa sysselsättningsproblemen på ett annat sätt. Jag skall gärna erkänna att jag inte tror att en utbyggnad av Ritsem löser de sysselsättningsproblem vi har. Men jag tror att man inte kan bortse från det värde ett sådant här arbete har, där man kan sysselsätta, låt mig säga, mellan 400 och 500 människor, om man också räknar in vägprojektet. När man kommer med alternativa lösningar talar man om dubbelspåret mellan Luleå och Narvik. Man talar om ostkustbanans förlängning och litet till som jag inte skall beröra. Låt mig åtminstone säga vad beträffar ostkustbanans förlängning att jag, även om Gällivare kommun är väldigt stor, har mycket svårt att förstå att detta skulle tillföra Gällivare kommun några som helst arbetstillfällen. Utan att diskutera eller tala om vare sig behovet eller lönsamheten av dessa föreslagna alternativ tror jag ändå vi kan vara helt överens om att inget av dessa projekt, som motsvarar arbetstillfällena vid en Ritsemutbyggnad, är klart att realisera i dag. Därför är man enligt mitt sätt att se det inom vpk med sitt ställningstagande beredd att förvärra situationen och skapa ytterligare arbetslöshet bland anläggningsarbetarna i Gällivare kommun. Jag vill här påminna om att vpk-gruppen i Gällivares kommunfullmäktige — eller kommunalfullmäktige som det då hette — enhälligt har slutit upp för en Ritsemutbyggnad, under förutsättning, som det då sades, att man kunde få med den av Gällivare kommun aktualiserade vägen Suorva —Ritsem, Så långt är det hela infriat, och det är klart att man blir betänksam när nu vpk-riksdagsgruppen intar en sådan ställning. Det sägs i den motionen att det här gäller enbart temporära sysselsättningstillfällen. Jag vet inte om man med temporär enbart menar en tidsbegränsning och glömmer att situationen i dag är sådan, att arbetstillfällena väger mycket tungt i våra bygder.

Herr Takman antog i sitt anförande före middagsuppehållet att en utbyggnad skulle få följdverkningar bl.a. för fisket. Jag skulle också kunna göra antaganden, men jag skall i stället försöka ge några andra uppgifter, som inte är antaganden, utan som jag anser mig verkligen kunna dokumentera. Det gäller rennäringen, som ju både samerna och många andra har sagt skulle få dödsstöten i det aktuella området under förutsättning att Ritsem byggs ut. Det förvånar mig att man framhärdar i den uppfattningen också i år, eftersom det redan vid förra årets debatt enligt min mening blivit ganska klarlagt att rennäringen i dag ändå spelar en tämligen liten roll i de här samernas totala försörjning. Jag har tagit reda på både antalet renar i området och antalet familjer. Av 1970 års renräkningsprotokoll framgår att det i Norrkaitum finns totalt 3 205 renar, varav 496 är s.k. skötesrenar. Antalet husbönder i Norrkaitum är 33. Det rationella renantalet i detta område uppgår till 12 000. Går vi vidare finner vi att det i Mellanbyn finns 1 858 renar, varav 253 är skötesrenar, och antalet husbönder där är 23. Där uppgår det rationella renantalet till 7 000. I Sörkaitum — den by som kommer att mest beröras av en utbyggnad — fanns det 2103 renar vid renräkningstillfället 1970, därav 385 skötesrenar. Antalet husbönder var där 35. Det rationella renantalet i Sörkaitum uppgår till 8 000. Detta visar att antalet renar i området totalt uppgår till 7 166, fördelade på 91 husbönder. Det betyder i genomsnitt mindre än 80 renar per husbonde, och då tar jag ändå inte hänsyn till att skötesrenarna förmodligen ägs av någon annan och att avkastningen alltså går till någon annan än husbonden och hans familj. Om man sedan tar i beaktande att en renskötare som ägnar sig åt och lever av den näringen enligt gjorda beräkningar behöver mellan 500 och 700 renar för att få en hygglig avkastning, menar jag att jag därmed har dokumenterat påståendet om att avkastningen av rennäringen i det här aktuella området endast har en liten del i den totala försörjningen. Utan att anta någonting om fisket vill jag ändå säga att det av de här uppgifterna framgår att det finns stora förutsättningar för en expansion av rennäringen inom det här området. Vad är nämligen det rationella renantalet för någonting? Jo, det är det antal renar som man beräknar att ett betesområde kan klara — det gäller då vinterbetet. Om man tittar på det skulle det rationella renantalet i det här området uppgå till 27 000 renar. Man har i dag 7 166 renar. Jag vågar påstå att, även om man gör utbyggnaden av Ritsems kraftstation, bör det i den marginalen finnas avsevärda förutsättningar för de där renskötande samerna att öka ut sin näring och därmed skapa sig bättre förutsättningar för en framtid också i detta område, om vilket man har sagt att, om man bygger ut Ritsem, tar man död på rennäringen. Om man slår ut de 27 000 renarna på det aktuella antalet husbönder, skulle man vara uppe i 300 renar per individ. Nu vet jag att de aldrig kommer att skaffa sig så många renar, men jag tror att det ger en uppfattning om hur det här ligger till. Jag vill säga att jag är litet förvånad över att inte vpk:s partigrupp har kunnat inhämta dessa uppgifter. Det är ju på det sättet att herr Hermansson i Malmberget, som lever mitt uppe i den här problematiken, med säkerhet känner till de här faktauppgifterna. Om han hade fått de här uppgifterna och tagit dem på allvar, skulle man ju ha sluppit att göra de här påståendena i en motion, som jag menar är både överdrivna och i vissa avseenden helt felaktiga. Jag har uppehållit mig ganska länge vid den här vpk-motionen, men jag har gjort det av den anledningen att jag tyckte att vpk-gruppens argument för ett nej till Ritsemutbyggnaden inte bara är svagt — jag tycker de är helt obefintliga. Som jag sade tidigare spelar sysselsättningsfrågan en betydande roll, när jag är beredd att rösta för en utbyggnad. Det må vara att sysselsättningsfrågan i stort inte får sin slutgiltiga lösning genom de här arbetstillfällena, men jag kan helt enkelt inte bortse ifrån de 325 jobben vid kraftverksbygget, vartill man skall lägga de sysselsättningstillfällen som det aktuella vägbygget ger. Jag är helt medveten om att man inte kan göra de här projekten utan att man ställer till skador på något annat område exempelvis miljön. I det här fallet väger de negativa verkningarna enligt mitt förmenande väldigt lätt i förhållande till de positiva. Jag vill säga att vi som bor däruppe i norr och vi som har för avsikt att bo kvar däruppe känner värdet av vår miljö. Jag tror att vi är kapabla att också under ansvar sköta den, men jag vill klart säga ifrån, att vi ställer nog ändå krav på att få ta i anspråk — också under ansvar — delar av miljön och andra förutsättningar för en utveckling av näringslivet. Vi lever inte enbart av en fin miljö — vi behöver jobb och försörjning. Jag tycker att jag har kunnat spåra i debatten något av en nästan överdriven omsorg å våra vägnar ifrån ledamöter från andra delar av landet. Jag vill försäkra att vi inte är ansvarslösa när det gäller vår omsorg om miljön. Det här har betecknats som att man gör kortsiktiga vinster på sysselsättningens område, men vi har också räknat med att man skall få ganska långtgående verkningar också därvidlag — alltså långtidsverkan på sysselsättningens område. När vi från Gällivare kommun ville ha denna väg var det inte bara själva vägprojektet som var aktuellt för oss, utan vi var också angelägna om att de gjorda investeringarna skulle användas på ett vettigt sätt. Med ett vettigt användande menar vi ungefär följande: När nu Vattenfall investerar i byggnader och annat i detta område anser vi att detta medvetet skall göras på sådant sätt att dessa byggnader etc. efter arbetenas slut skall kunna tas i anspråk för bl.a. turismens utveckling. Man bör då också enligt vår mening få en tillräcklig avskrivningstid för investeringarna, som ju annars blir ganska stora i förhållande till den korta utbyggnadstiden — kort åtminstone i relation till byggnation av det här slaget.

Det här är alltså mina personliga synpunkter på hur man på längre sikt på ett vettigt sätt skulle kunna utnyttja investeringarna och även tänkbara utvecklingsprojekt i förlängningen av de investeringar man nu gör. Man har tidigare i debatten och inte minst från Svenska Samers Riksförbunds sida pekat på det stora behovet av alternativa sysselsättningar för samerna. Vi kommer inom någon tid att diskutera den nya rennäringslagen och får väl tillfälle att prata om detta då. Men jag kan inte föreställa mig annat än att dessa utbyggnadsplaner, om de blir förverkligade, skall kunna skapa ganska många alternativa sysselsättningar också för samerna. Jag tror mig redan nu våga säga att det kommer att bli ett än större behov av alternativa sysselsättningar för samer som väljer att lämna sin rennäring för att ägna sig åt något annat. Man skulle verkligen kunna inte bara ha samerna i turistlivet så att säga som färggranna inslag i koltar osv. utan även kunna ge turisterna en utomordentligt fin kontakt med fjällområdena om man kunde engagera samer i denna verksamhet. De är säkert pigga på det. Det finns exempel på hur samer har tagit hand om våra stugbyar och fiskeläger ute i fjällvärlden och det med mycket gott resultat. Jag vill också säga att jag ändå tillmäter de uppgörelser som är träffade mellan Norrkaitum, Mellanbyn och Vattenfall mycket stor betydelse i sammanhanget. Det har sagts att man i tidningsrubriker har talat om mutor och liknande ting. Jag anser att de samer det gäller har ett klart omdöme, och jag är övertygad om att man kan dra den slutsatsen att de dels tillsammans har kunnat bilda sig en mycket klar uppfattning om de skador en utbyggnad medför, dels att dessa kan förebyggas med olika hjälpmedel men också regleras genom kontanta ersättningar. Under min korta tid i riksdagen tror jag mig ha hört representanter för samtliga partier tala varmt om sina ambitioner att skapa arbetstillfällen i vår landsända uppe i norr, Jag tror t.o.m. att människor ute i landet liksom även där uppe har haft tilltro till det. Om en liten stund skall vi fatta ett beslut som just berör arbetstillfällen i detta område. Det kommer med verklig skärpa att klargöra för människorna i inlandskommunen Gällivare hur stort allvaret var bakom talet om att skapa arbetstillfällen — och behovet av arbetstillfällen är dokumenterat. Jag vill verkligen understryka, herr talman, att dagens beslut bl.a. innebär arbete eller arbetslöshet för ett stort antal människor som är engagerade i anläggningsarbetena där uppe. Och det betyder dessutom ganska mycket för utvecklingen i en av våra stora inlandskommuner. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 1, som är fogad vid näringsutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Jag har inte haft någon möjlighet att kontrollera den uppgift om vattenförhållandena i Vietas, som herr Häll uppgav fanns i förra årets motion. Det kan tänkas att han har rätt på den punkten, men jag vågar inte yttra mig om det. Jag har mycket svårt att förstå den statistik som herr Häll lagt fram om faktiskt renantal kontra rationellt renantal. Vi förde en motsvarande debatt i Stockholms Stadshus för ett antal år sedan om antalet badande i badhusen. Det visade sig att antalet badande sjönk allteftersom badhusen försvann. Jag undrar om inte samma förhållande råder här: I och med att möjligheterna att hålla renar har försvunnit eller försämrats har renantalet blivit mindre. Härtill kommer, och det borde herr Häll känna till, den stora katastrofen 1967 när ett mycket stort antal renar dog. Jag förutsätter att man inte sedan dess har hunnit komma upp i samma renantal som tidigare. Jag förstår inte ironin i den motion som herr Häll m.fl. har väckt beträffande förslaget till ny rennäringslag. Motionen ironiserar över bl.a. talet om förmynderskap. Samerna har tidigare stått under förmyndare och när de nu äntligen blir myndiga i och med den nya lagens tillkomst, med de möjligheter den ger dem — samebyarna som ekonomiska föreningar osv. — kommer de att kunna bedriva rationell renskötsel. Därvidlag finns en hel del att göra. Jag kan bara nämna att om man kan få bort de två parasiter som renarna nu har — och det finns nu botemedel mot dem — kommer enbart det att höja köttproduktionen med 20 procent, enligt experternas uppgifter. Man kan vidare få bättre avelsförhållanden och modernare driftsmetoder. Det finns också mycket stor anledning att räkna med att man kan få bättre renbeten genom en rationell skötsel av markerna, som för övrigt är mycket stora. Jag tycker inte att herr Hälls statistik över huvud taget säger någonting — den säger absolut ingenting. Därför lämnar jag den därhän. Vi har inte, herr Häll, tagit lätt på arbetslösheten i Norrbotten. Den otroliga propaganda som bedrivits och som framförts här också av herr Häll är en falsk propaganda och jag ber att få protestera mot den.
Herr talman! Jag har egentligen ingenting att säga beträffande det resonemang som herr Takman förde om den nya renbeteslagen. Det får vi väl tillfälle att ta upp när den frågan skall behandlas i riksdagen. Men herr Takman behöver inte försöka övertyga mig om att man inom vpk inte har tagit lätt på arbetsmarknadssituationen, det har debatten klart visat att ni gör. Jag har här velat framhålla byggnadsarbetarnas och anläggningsarbetarnas förmodade reaktion inför ett avslag på Ritsem. Jag ber också att få påminna om den skrivelse i ärendet som har kommit till utskottet från Byggnadsarbetareförbundet. Anläggningsarbetarna kommer att tolka ert nej så, att ni tagit mycket lätt på ärendet,eftersom man i vad avser deras framtida sysselsättning rycker undan de förutsättningar som de räknar med mot bakgrunden av tidigare medgivanden i riksdagen och mot bakgrunden av freden i Sarek. Vpk säger alltså nej, och det innebär ett förvärrande av arbetsmarknadssituationen och arbetslöshet för anläggningsarbetarna.
Herr talman! Jag vet att det betyder arbetslöshet, och jag har tidigare mycket utförligt uppehållit mig vid det irrationella och skadliga sätt att lösa dessa problem som en utbyggnad av Ritsem skulle innebära. Men det skulle vara glädjande om någon för en gångs skull räknade med nettosumman arbetstillfällen. Man räknar med att en utbyggnad skulle medföra 500 arbetstillfällen. Jag vet inte om det är riktigt. Från dessa 500 måste man då, tycker jag, dra bort de kanske 150 familjer som nu har sina utkomstmöjligheter inom detta område. De har det visserligen inte särskilt fett, men det är sannolikt att de kommer att bli ruinerade vid en utbyggnad. Man borde åtminstone dra ifrån dessa 150 familjer, men de räknas tydligen inte, och det tycker jag är ganska ohyggligt.

Herr talman! Det är egentligen en mycket underlig diskussion som har förts här i dag. Jag var med på 1940-talet och tog upp frågor om naturvård och skydd av olika naturtillgångar, och jag känner inte igen partiernas agerande i dag. I början på 1940-talet ville jag skydda våra grusåsar, som tjänstgjorde som spekulationsobjekt och som har givit miljoner till sina exploatörer. Då fick jag ingen hjälp. Då sade man att jag handlade fel. Om herrarna och damerna reser på E 4 i dag, så får ni se de skelett som nu finns kvar. Då ville ingen göra någonting. Jag ville också att vattenområdena skulle skyddas från förstörelse. Det har talats om Mälaren här, och Mälaren är nu pensionsmässig och dess vatten är förstört. I Mälarområdet bor ändå huvuddelen av tätbygdsbefolkningen i vårt land. Vi diskuterar nu kraftstationer. På den bit av Dalälven som vi har inom Uppsala län — det är den enda älv vi har — finns det fyra kraftverk. Men ingen har sagt någonting om det därför att vi vet att dessa kraftverk ju är vattenkraftverk, som åstadkommer den minsta förstörelsen i vår natur. Det diskuteras om en utbyggnad för att ett bolag skall tillföras några kilowatt. Man säger ingenting när Söderfors samhälle skall miljöförstöras. Att 2 000 människor protesterat spelar väl ingen roll. Det är ju ändå i Uppland, och det ligger så nära oss. Jag har inte hört att någon annan än jag har protesterat när centerpartiets chef ville bygga en anläggning i Harg. Jag fick alla människor emot mig. Ingen ville hjälpa till fast de visste att det skedde en oerhörd förstörelse i Hallstavik, i Karlholm, i Skutskär och i Bomhus och i Gävle. Ingen vågade säga någonting, därför att då låg spekulativa intressen bakom. Då gällde det att skydda kapitalstarka enskilda människor som skulle ta miljoner därifrån. Jag vill erinra om när vi började diskutera fritidsfrågor i det här landet. Det var egentligen efter 1967. Nu har alla blivit frälsta på något vis och spelar upp en låt om att man hyser det största intresse för fritidsoch naturvårdsfrågor. Men ni gör det först sedan ni har förstört både mellersta och södra Sverige. Och nu gäller det områden där det inte behövs prat utan där det behövs arbete för att de möjligheter skall kunna utnyttjas som naturen ger i Norrland. När jag har lyssnat till debatten har jag förvånats över herr Regnélls inlägg. Jag har uppskattat honom mycket för hans realism i vissa sammanhang, men i dag tycktes han helt ha glömt bort att vi i Sverige har industriell verksamhet och att den är beroende av elkraft. Det gäller den tunga industrin, det gäller småindustri och handel. I dag har det resonerats på det sättet att ett tillskott av den storleksordning som Ritsemutbyggnaden skulle ge inte har något som helst värde. Jag måste fråga herrarna: Vart vill ni komma någonstans? Jag har också ställt mig frågan hur det kommer sig att kommunistiska partiet har blivit så exklusivt. Varför stiger inte de upp som representerar dem som står i produktionen? Herr Takman har hållit vackra tal. Vad han sagt låter flott och teoretiskt. Han brukar tala om att han är leninist, marxist och litet av varje i den vägen. När jag i dag fick höra honom argumentera tillsammans med herr Helén började jag fundera över vad herrarna har kommit in på för sorts ism nu. I min ungdom läste jag både leninism och marxism — till och med kristendom har jag läst — men jag fann ingenting därav i herr Takmans anförande. Herr Svensson i Malmö skall vi inte resonera om, ty han har tydligen aldrig läst dessa saker. Och när herr Helén skulle tala om sina ismer föreställde jag mig att han borde ha dåligt samvete för vad som hände på 1800-talet under liberalismens tidevarv i vårt land. Det var ju då man förstörde så stora naturvärden i hela Norrland. Om jag skulle söka efter en ism, skulle jag närmast gå till en diskussion mellan Henry George och påven Leo XIII år 1891.

På samma sätt ger ni i eder rundskrivelse evangeliet åt arbetarna och jorden åt godsägarna. Kan man då förundra sig över, att det gives människor, som hånande säga: ”Prästerna äro villiga nog att ge de fattiga lika andel i det osynliga, men de sörja troget för, att de rika behålla allt det synliga för sig allena”.” Det är ju det som herr Takman har predikat om i sina anföranden. Han har talat om Norrland, han har talat om samerna, han har talat om naturen m.m., men han lever själv i Stockholm efter vad jag kan förstå och skall vara socialläkare här och har naturligtvis sina bekymmer här, Jag ställer mig frågan: Vad vill herrarna ge till Norrland annat än ord och fraser? Sådana behöver inte Norrland mer än det hittills fått. Norrland behöver industriell verksamhet och att man tillvaratar de naturrikedomar som vi har i Norrland, främst malmen och kraftresurserna. Vidare har herr Takman sagt, och det låter mycket känsligt, att vi har 10 000 samer av vilka kanske 9 000 lever i stor fattigdom och i elände. Och det är möjligen mellan 500 och högst 1 000 samer som kan säga sig att de har en rimlig inkomst. Man menar på att vi här i Sydoch Mellansverige för våra egoistiska intressens skull skall bevara möjligheterna för oss att göra turistresor dit upp, om vi nu har råd till det. Och människorna där uppe skall agera ungefärligen som Skansen i miniatyr. Men om människorna i Norrland skall kunna känna att de är ihågkomna, så är det inte bara fråga om 10 000 samer i Norrland, utan om vi tar Norrland som helhet finns där ungefär 880 000 människor. Under de senaste tio åren har drygt 36 000 fått flytta ifrån Norrland. Och varför har de fått flytta? Tror ni att de gett sig i väg för att det är trevligt att komma till en annan plats? Nej, det har varit för att vi i Norrland inte kunnat på ett riktigt sätt utnyttja de resurser som finns där, utan bara har mobiliserat dem för vissa grupper i olika sammanhang. Jag vill säga att det inte finns någon grupp i Norrland som har varit så omhuldad som samerna. Om något fel begåtts i detta sammanhang är det väl att Vattenfall har gett sig in i diskussion om att lämna så många miljoner till samerna. I den historiska litteratur från flera hundra år tillbaka som jag har läst har jag icke funnit att samerna kunnat göra några större anspråk på att behandlas annorlunda än befolkningen i övrigt. Vi skall komma ihåg att den äldsta befolkningen i Norrland troligen var finnar. Om herrarna läser protokoll, utskottsutlåtanden m.m. från riksdagen under förra århundradet, skall ni finna att samernas ställning nu har haussats upp för att man skall glömma de andra människorna som skall leva i Norrland. Vi har exempelvis Kiruna, som vi brukar tala om som någonting speciellt. På 1880-talet uppgick antalet samer till ungefär 40 procent av befolkningen i det området; nu utgör de 1 procent.

Jag skulle självfallet ha lust att säga några vänliga ord till herr Helén, eftersom jag hade nöjet att under hans första tid i riksdagen sitta vid hans sida. Det sades för en stund sedan att han inte var någon poet. Det är nog riktigt. Jag vet inte heller om han är politiker. Men i varje fall tror han att han är taktiker och försöker därför handla på ett visst sätt. Det är sorgligt att politik görs liktydigt med taktik. När jag, som ändå har haft så stort intresse för naturvård och fritidsfrågor, i dag reagerar som jag gör är anledningen den att jag tror att man ute i bygderna skapar en ohållbar situation. Bygdebefolkningen, som vi aldrig kan gå förbi, måste ha arbete och inkomster men också behålla kontakten med den svenska naturen. Jag satt här i dag och kände mig litet ledsen. Ungefär 200 resenärer om året kommer och hälsar på uppe i det område vi diskuterar. Det är troligen människor som har mycket goda inkomster och gott om tid. När herr Helén var uppe i Norrland såg han området, om jag inte är fel underrättad, från en helikopter. Om man reser på det sättet ser man naturligtvis allt ovanifrån. Kraftutbyggnaden i Norrland måste vi försöka fullfölja. Det måste ses till att de kraftresurser som vi har där kommer till användning i industriell verksamhet. Här talar herr Takman om att vi skall ha vägar och järnvägar. Vad skall vi med dem till om vi skall avfolka olika områden? Förutsättningen för att vi skall kunna utnyttja de kommunikationer som vi har och dem som vi önskar få är att vi kan få industriell verksamhet till Norrland. Det är tråkigt att en sak som hela kammaren borde kunna vara överens om skall väcka en diskussion av den karaktär som vi nu har. När t.o.m. högern sviker industriell verksamhet och inte har förståelse för den, verkar det allvarligt. Att folkpartiet handlar på det sättet kan väl ingen människa göra någonting åt — det partiet kan ju ändra sig ganska snabbt. Centerpartiet i Norrland har hållit tyst med undantag för en representant som ändå hade mod och kraft att säga ifrån hur det ligger till. För honom hyser jag den största högaktning. På grund av omständigheter som jag inte behöver redogöra för här har jag levt ganska mycket bland befolkningen där uppe. Man har då kommit och velat få hjälp. Mot vilka? Det kan herrarna räkna ut. Över huvud taget i hela Norrlands inland har man sagt ifrån: Vi måste ha arbete, vi måste ha litet trygghet! Det sorgliga är ju att nu vill visst herrarna och damerna vara med om att låsa igen Norrland för sådan vanlig utveckling som vi själva önskar.

Jag har en känsla av att man pratar om så små saker, nästan som om jag skulle stå på torget i Uppsala och säga: Här ser vi slätten utanför, åt Björklinge och andra håll. Men hör nu, är det någon av er som har tänkt på att det är ungefär 165 000 km? som skall kallas renbetesland? Har ni tänkt på vattenområdena som finns där uppe? Skall vi nu, när vi skickar i väg andra människor från Norrland — ungefär 36 000 på tio år — ge dem som bor i det här området också en hjälp på 3 eller 4 miljoner kronor per 20—30 familjer? Det hela är orimligt. Herr talman!

Jag kommer självfallet att rösta för reservationerna.